Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig på vilket sätt regeringen följer upp beslutet om att rena Dalälven. En delegation har tillkallats som skall föreslå lämpliga åtgärder för att rena Dalälven inom tio år. 100 milj.kr. har avsatts för saneringsåtgärder. Pengarna skall främst utnyttjas för saneringsåtgärder i de fall det inte finns någon som är skyldig att svara för att sådana åtgärder genomförs. Delegationen skall också genom sitt arbete underlätta myndigheternas arbete med tillsyn och prövning enligt miljöskyddslagen. Delegationen lämnade i juni förra året en första rapport. I rapporten lämnas förslag till vissa föroreningsbegränsande åtgärder som omedelbart bör genomföras och en rad insatser för det fortsatta arbetet. Huvudproblemet för Dalälven är den stora belastningen av tungmetaller från äldre avfallsupplag. I dagarna har ett projekt satts i gång för att kartlägga vad gruvavfallshögarna innehåller, hur metallerna läcker och vad som kan göras för att förhindra eller begränsa läckaget. Avrapportering av projektet skall ske till delegationen i juni 1990. I december 1988 startades en tillsynskampanj för den miljöfarliga verksamheten i Dalälvens avrinningsområde. Naturvårdsverket och de fyra aktuella länsstyrelserna längs älven kontrollerar alla miljöfarliga anläggningar i avrinningsområdet. Resultatet från tillsynskampanjen skall ligga till grund för beslut om omprövning av gamla beslut enligt miljöskyddslagen. När båda dessa aktiviteter är slutförda torde en så heltäckande bild av situationen vid Dalälven föreligga att ställning kan tas till vilka ytterligare åtgärder som måste vidtas och därmed också till vilka saneringsåtgärder de avsatta medlen bör användas. En gång om året redovisar delegationen sitt arbete till regeringen. Regeringen hålls alltså informerad om det pågående arbetet och har möjlighet att bedöma om åtgärderna är tillräckligt omfattande.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Med tanke på att Dalälven är den största enskilda förorenaren av Östersjön är det lätt att förstå vikten av detta riksprojekt. Det gäller ju inte bara alla dem som bor längs Västerresp. Österdalälven och faunan och floran i och omkring älvarna utan också vårt viktiga innanhav Östersjön. Det finns redan ett stort utbud av utredningar och mätningar. Men på aktivt handlande får man vänta. Den situationen känns igen från andra miljöprojekt — alltså mycken ordkraft men liten handlingskraft! I stället har man tillåtit ökade utsläpp i samband med flera koncessionsförhandlingar efter det att besluten om rening av Dalälven har fattats. Även ute i de enskilda kommunerna har beslut fattats under stor politisk enighet om att Dalälven skall renas. Jag vill anföra några exempel. Vid koncessionsförhandlingarna i samband med utökning av produktionen i Domnarvet genom byggande av ytterligare en ugn att utsläppen per kubikmeter skulle minskas. Men när ytterligare en ugn tas i drift blir ju mängden processvatten större. De samlade utsläppen ökar följaktligen. Vid utökning av produktionen av metallplåt 1987 övergick man från avfettning med triklor till alkalisk avfettning. Fastän man renar ökar de totala utsläppen i älven. Från Kvarnsveden, där man använder fosfor i processen, ökar utsläppen — dock inom tillåtna gränser. Fors Kartongfabrik i Avesta kommun kan också nämnas. Vidare planerar man att anlägga golfbanor Gagnef. Från soptippar och reningsverk läcker miljöfarliga ämnen ut. I Idre och Särna är reningen otillräcklig vid de stora turistanläggningarna. Anser inte också miljöministern att det finns projekt att ta itu med, också utan att arbetet föregåtts av ytterligare utredningar?
Herr talman! Ragnhild Pohanka redovisade några fall. Jag är inte hundraprocentigt säker på hur det förhåller sig när det gäller de beslut som har fattats innan det här projektet påbörjades. Nu pågår i varje fall en systematisk omrpövning av alla villkor för all befintlig verksamhet i syfte att åstadkomma en skärpning. Den första rapporten fick jag i somras, och den avslöjar — vilket också var meningen — att nästan all verksamhet längs älven antingen saknar villkor eller också har för dåliga och otydliga villkor. Det arbete som Ragnhild Pohanka efterlyser pågår just nu. Däremot är jag inte beredd att nu villkorslöst börja dela ut pengar från anslaget. I första hand skall vi ju kräva att den som förorenar också skall betala. Samhället skall betala endast när det rör sig om verksamhet där det inte längre finns någon som kan göras ansvarig. Jag hoppas att vi är överens på den punkten.
Herr talman! Det är vi överens om. Jag ser emellertid fortfarande högen av utredningar som hopar sig på bordet, medan de nya koncessionshandlingarna i allmänhet bara gäller tio år. De måste alltså omprövas. Innebär detta att man kommer att ta upp nya koncessionsförhandlingar såväl med de stora industrierna som med de små? Innebär det att man kommer att utöva påtryckningar på kommuner så att de inte startar nya miljöfarliga projekt, t.ex. en sådan liten sak som anläggning av en golfbana? Jag har nu bara hållit mig till företag inom Dalarna. Jag kan utöka resonemanget också till övriga län. Det finns sådana projekt överallt. Vi har t.ex. ett garveri i Malung som släpper ut sju-åtta gånger för mycket krom. Utöver koncessionsnämndens tillåtna utsläppsnivå. Det borde också finnas ett aktivt handlande i sådana fall.
Herr talman! Det är just det som sker. Den tillsynskampaj som nu pågår ser på varje verksamhet och prövar om tillståndet behöver skärpas. Vi har skärpt lagstiftningen så att det blir lättare att ompröva tillstånd innan tio år har gått, av miljöskäl eller därför att nya omständigheter har tillkommit. Det som Ragnhild Pohanka efterlyser är precis det som nu sker.
Herr talman! Jag efterlyser fortfarande mera aktiva handlingar när det gäller Dalälven. Utredningar har utlovats, men jag har ännu inte fått besked om någon direkt åtgärd.
Herr talman! Eva Goés har frågat mig varför regeringen för närvarande höjer effekten på kärnkraft när man i stället borde förbereda för dess avveckling. Jag förmodar att Eva Goös med sin fråga avser regeringens beslut den 30 mars 1989 att tillåta ökat effektuttag i reaktorerna Forsmark 3, Oskarshamn 3 och Ringhals 1. I regeringens av riksdagen godkända plan för omställningen av energisystemet ingår bl.a. att befintliga elproduktionsanläggningar skall utnyttjas på effektivaste sätt. Det ligger därför ingen motsättning i att befintliga reaktorer ges möjlighet att utnyttjas på effektivaste sätt med bibehållande av de mycket höga säkerhetskrav som vi ställer på våra kärnkraftverk. Kärnkraftsavvecklingen inleds enligt de riktlinjer som har beslutats här i kammaren med att de två första reaktorerna tas ur drift åren 1995 och 1996.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är helt otroligt att Birgitta Dahl påstår att säkerheten blir högre om effekten ökar. Vi vet ju att det i Oskarshamn 3 gjordes samma misstag 1987 som i Tjernobyl, där man kopplade ur snabbstoppet och experimenterade nattetid. Det handlar hela tiden om den mänskliga faktorn. När man i Ignalina sänker effekten med 15—20 96 för att minska riskerna, ökar man den i Sverige. När man talar om att man skall avveckla kärnkraften i Sverige, byggs den ut. Det är så gott som 13 reaktorer som går på högvarv nu, och då säger man att två reaktorer skall avvecklas 1995 och 1996. Hur skall svenska folket kunna tro på den politik som socialdemokraterna för? Jag vill också nämna SKI:s kvartalsrapport, där det talas om en partiell smälta i ett reaktorelement, en ”dry out” dvs. hoptorkning, som har inträffat på grund av för hög effektbelastning. Man fick alltså sänka reaktoreffekten. Jag kan inte anse att Birgitta Dahls svar är trovärdigt. Vad var anledningen till att hoptorkningen kunde inträffa? Jo, det berodde på att programmeringen inte var riktig och att det inte fanns någon korrekt beskrivning över vad som skulle göras om detta förhållande skulle uppkomma. Det var precis samma sak som i Tjernobyl. Det går alltså inte att programmera in alla risker. Detta är ett bevis på att regeringen ger med den ena handen och tar med den andra.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig hur regeringen avser att öka återvinningen av bilbatterier m.m. samt om ett pantsystem är aktuellt. Varje år förbrukas över 1 miljon startbatterier för bilar, båtar m.m. Ett startbatteri innehåller ca 12,5 kg bly, varav hälften är återvunnet från tidigare batterier vid Boliden Bergsöe i Landskrona. Blypriserna på världsmarknaden har sjunkit under senare år, varför återvinning av batterier för närvarande inte är företagsekonomiskt lönsamt. Detta har fått till följd att endast ca 60 96 av alla förbrukade batterier tas om hand för återanvändning. Det innebär att troligen över 400 000 batterier innehållande 5 000 ton bly och närmare 2 000 ton syra varje år hamnar någonstans där de inte bör vara. Enligt en undersökning kan över 800 000 gamla batterier finnas i garage, lador, båthus etc. Detta innebär en potentiell miljöbelastning av ca 10 000 ton bly och 3 0004 000 ton svavelsyra. För att öka återvinningen av gamla batterier beslutade regeringen i februari i år att bevilja bidrag med 17 kr. per insamlat batteri. Bidrag på över 2 000 000 kr. har också beviljats til en informationskampanj i samband med insamlingen. För att underlätta en insamling har lagstiftningen om hanteringen av förbrukade blybatterier ändrats på försök till utgången av år 1989. Efter en utvärdering av denna försöksverksamhet kan regeringen ta ställning till vilka fortsatta åtgärder som är nödvändiga.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret. I huvudsak förstärker svaret själva grunden till min fråga, nämligen just att det här är ett betydande problem. Det finns mycket bly ute i det svenska samhället, och bara en begränsad del återvinns. Bly är en tungmetall som är giftig, och den kan inte brytas ner. Det gäller därför att se till att så litet som möjligt kommer ut i naturen. Helst skulle spridningen av sådana här tungmetaller förbjudas, men om det av praktiska skäl inte är möjligt bör en återvinning komma till stånd. Ett pantsystem borde då vara ett effektivt styrmedel. Jag upprepar frågan om miljöministern kan tänka sig en rejäl pant på denna typ av batterier, kanske 30 kr. Jag vill också följa upp påståendet i det sista stycket i svaret, där det står: ”För att underlätta en insamling har lagstiftningen om hanteringen av förbrukade blybatterier ändrats på försök till utgången av år 1989.” Vad innebär den ändringen, och vad är avsikten med den? Jag har också en tredje följdfråga, som gäller själva orsaken till att jag ställde frågan från början: Kommer just detta att finnas med i den proposition om avfallsfrågor som kommer från regeringen i höst?
Herr talman! Jag har varit angelägen om att inte ge en förskönande skildring av situationen på detta område, utan jag har velat redovisa hur besvärligt det är. Roy Ottosson och jag kan säkert vara överens om att det inte är helt lätt att hitta ett bra sätt att samla in batterier. Det som nu prövas är bidraget på 17 kr. per batteri till insamlaren för att få fart på verksamheten. Det representerar ju ett värde för den som samlar in batterierna, och då har han förhoppningsvis ett incitament. Ändringen av lagstiftningen innebär att det kommunala monopolet på just detta område har brutits upp. För att uttrycka det mycket enkelt är syftet att få fart på kommunerna, som inte riktigt har klarat av detta. Nu får de konkurrens. Det representerar ett värde även för dem. Vi får se hur det går. Jag utesluter inte pant på denna typ av batterier. Hur mycket vi kan lösa i höstens proposition och hur mycket vi får ta i särskild ordning vill jag inte föregripa nu, utan jag har bara velat ge en skildring av hur vi försöker att åstadkomma en förbättring på ett område där det finns stora bekymmer.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningarna. Det var intressant att höra att man bryter upp det kommunala monopolet i syfte att skapa mer konkurrens och på så sätt få fart på kommunerna i denna fråga. Det är uppenbarligen nödvändigt att någonting händer. Det förefaller åtminstone mig vara en ganska enkel åtgärd att sätta en rejäl pant på sådana här batterier. Jag kan inte se vad den stora svårigheten med den teknikaliteten skulle bestå i. Låt säga att man lägger en pant på 30 kr., som konsumenten får tillbaka när han lämnar in sitt batteri. Detta borde i hög grad tilltala människor som bor i glesbygd och har litet längre till en tätort. De är kanske litet latare och bryr sig inte om att ta med sitt batteri när det är dags att byta. Faktum är att även de flesta i tätorterna har samma syn. Men får man igen 30 kr. kanske man tänker på att lämna tillbaka det gamla batteriet. Vad är det för stor svårighet med just pantsystemet som miljöministern tänker sig, eftersom hon inte vill uttala sig direkt för detta? ngslov kan beviljas 10r tastigneter belagna inom ett omrade dar detaljplanen inte är fastställd. Frågan är allmänt hållen. Mitt svar är därför en kort redvoisning av gällande bestämmelser i planoch bygglagen. När kommunen i en detaljplan eller i områdesbestämmelser har meddelat förbud mot rivning av en byggnad, får rivningslov inte beviljas. Rivningsförbud får utfärdas för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. När det inte finns något rivningsförbud i planen eller områdesbestämmelserna, skall byggnadsnämnden bevilja ansökningar om rivningslov. Nämnden får dock inte ge rivningslov om byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller bör bevaras på grund av sitt eget eller begyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. En detaljplan får inte genomföras innan den har vunnit laga kraft. Om det är uppenbart att överklaganden inte berör en viss del av planen, kan dock prövningsmyndigheten på kommunens begäran förordna att den delen får genomföras tidigare. Medan det pågår arbete med att ändra en detaljplan eller medan en antagen planändring avvaktar laga kraft, får byggnadsnämnden besluta om anstånd med att avgöra ansökningar om rivningslov. Anståndet får dock inte bli längre än två år, om kommunen inte inom den tiden hunnit fatta beslut i planärendet. Motsvarande möjlighet finns där krav på rivningslov föreskrivits i områdesbestämmelser.

Herr talman! Min fråga var allmänt hållen. Det skall frågorna ju vara. Nu har jag fått två påringningar från bostadsdepartementet, och jag har då fått förtydliga mig litet grand. Frågan handlar om att spaden sätts i jorden, rivningar påbörjas och grävskoporna börjar arbeta innan fullmäktige i kommunerna har beslutat om bygget, vägen eller utbyggnaden. Vi har en sådan berömd väg på västkusten t.ex. Rivningslov ges utan att nytt planförslag ens varit utställt, än mindre fastställt. Hus köps in på områden långt innan beslutsprocessen startat, med ett enda mål i sikte — den nya byggnationen. Ett bra exempel är matematiskt centrum i Göteborg, där tillstånd givits att utföra saker innan besluten tagit form, innan överklagandena har vunnit kraft osv. Regeringen ger sitt tillstånd innan detaljplanen är klar. Dessutom ger den pengar innan riksdagen har anslagit dem. Detta är bara exempel i denna sak. Olika byggen startar också innan överklagandena vandrat färdigt i beslutsprocessen.

Herr talman! Anders Svärd har frågat mig när ett förslag om sekretess inom församlingsvårdande arbete i svenska kyrkan kan väntas. Som Anders Svärd angett har frågan om sekretess inom svenska kyrkans församlingsarbete diskuterats i en departementspromemoria, som remissbehandlades under våren 1987. Frågan har anknytning till kyrkoförfattningsutredningens förslag till en ny kyrkolag, som för närvarande bereds inom regeringskansliet. Den utredningen har bl.a. föreslagit att tystnadsplikten för präster inom svenska kyrkan skall regleras i kyrkolagen. Det har därför ansetts lämpligt att frågan om sekretess inom svenska kyrkan i sin helhet övervägs i samband med detta förslag. Regeringen räknar med att kunna lägga fram en proposition om en ny kyrkolag och hithörande lagändringar tidigast under hösten 1990.

Herr talman! Tack så mycket för svaret. Den fråga jag ställt är mycket viktig, speciellt för människor som vänder sig till kyrkans medarbetare med församlingsvårdande arbetsuppgifter. Det är viktigt att man kan känna trygghet, att man vågar berätta om sina bekymmer. Ofta uppkommer den sortens relationer i den här typen av verksamhet att människor naturligt gör det. I församlingar och pastorat arbetar man i dag ofta i arbetslag. Präster, diakoner, församlingssekreterare och församlingsassistenter arbetar tillsammans. Därför kan det kännas onaturligt att man med full förtröstan skall kunna vända sig till präster, medan de andra medarbetarna, till vilka man har samma sorts relation, skall behandlas annorlunda. Dessutom har vi en stor prästbrist inom svenska kyrkan. I många stora pastorat finns det alldeles för få präster. Det finns små pastorat som är helt utan präster, där människor i konsekvens med det är helt hänvisade till att vända sig till andra medarbetare med församlingsvårdande arbetsuppgifter. Dessutom finns i dag S:t Lukasutbildningen och annat som gör att många av dessa medarbetare är väl så skickade som präster att ta emot förtroenden. Jag tycker att det är viktigt att det snarast kommer ett lagförslag. Jag beklagar att det skall behöva dröja så länge som till 1990, vilket jag fått reda på genom svaret. Jag utgår från att, utan att det för den skull skall behöva ta längre tid, kyrkomötet bereds tillfälle att ha en åsikt om huruvida detta är det bästa sättet att reglera denna fråga.

Herr talman! Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som både Marg6ö Ingvardsson och Stina Eliasson naturligtvis väl känner till, kan jag inte kommentera det konkreta fallet. Låt mig emellertid säga att man självfallet måste se allvarligt på den kvinnomisshandel som dess värre förekommer här i landet. Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som måste angripas på olika sätt. Under senare år har också problemet med misshandlade och förföljda kvinnor fått stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. Regeringen ser allvarligt på problemet och har också vidtagit en rad åtgärder för att stärka dessa kvinnors ställning. Jag vill i det sammanhanget peka på den ändring av bestämmelserna om grov misshandel som gjordes förra året. I den proposition som ligger bakom lagändringen framhölls att kvinnomisshandel i regel riktar sig mot en fysiskt svagare person och ofta — även om de synliga skadorna kan vara begränsade — kan framstå som utslag av en sådan särskild brutalitet som gör att brottet bör bedömas som grovt. Detta utesluter inte att en provokation, på samma sätt som vid andra brott, någon gång kan vara av betydelse för bedömningen av kvinnomisshandel. I den proposition som jag nyss berörde talas om att bedömningen måste ske med hänsyn till t.ex. att brottet har förövats under provokation som en okontrollerad impulshandling. Även enligt de nya bestämmelserna om straffmätning, som trädde i kraft vid årsskiftet, kan det vara en förmildrande omständighet om brottet föranletts av någon annans, som det heter, grovt kränkande beteende. I förarbetena framhålls det särskilt att den regeln är avsedd att tillämpas med stor försiktighet. Jag vill också nämna att frågan om förekomsten av provokation i ett sådant här sammanhang har behandlats i ett rättsfall från högsta domstolen förra året. Högsta domstolen fann i det fallet att brotten visserligen var impulshandlingar som kunde tillskrivas bristande behärskning i samband med meningsbrytningar mellan makarna, men något stöd för att det förekommit någon sådan provokation som kunde påverka bedömningen av brotten ansåg man dock inte att det fanns. Högsta domstolen framhöll i stället som försvårande bl.a. att misshandeln förövats mot en nära anhörig och fysiskt svagare person. Jag anser att det finns en restriktiv hållning i lagförarbetena och i högsta domstolens dom som är väl motiverad. Enligt min mening finns det inte något behov av lagändringar för fall som det här aktuella. Jag är därför inte beredd att ta initiativ till sådana åtgärder som frågorna avser.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på frågan. Frågan är, precis som justitieministern sade, ställd med anledning av ett konkret fall, ett domslut i en tingsrätt i ett kvinnomisshandelsmål. Domslutet säger att kvinnan inte var utan egen skuld på grund av provokativt politiskt uppträdande. Herr talman! Jag är inte lagkunnig i det ordets bemärkelse, utan enbart lekman.

Var anser justitieministern att gränsen går för denna politiska provokation? Jag är övertygad om att jag som kommunistisk kvinna kanske inte ens behöver öppna munnen, utan enbart det faktum att jag är kommunist kan verka provocerande på en del män, precis som motsatsen, att en kvinna som är djupt konservativ, kan verka provocerande på en man på den politiska vänsterkanten. Det kan inte vara rimligt att lagstiftningen på detta sätt ger utrymme för bedömningen att kvinnan i sådana här fall har egen skuld till misshandeln. Om det inte går att ändra lagstiftningen måste justitieministern se till att öka kunskapen hos dem i våra domstolar som har att döma i kvinnomisshandelsmål. Är justitieministern beredd att göra detta, eller skall vi som arbetar politiskt behöva vara rädda för att hamna i en sådan här situation?

Herr talman! Liksom Margö Ingvardsson är jag besviken över svaret, dvs. att justitieministern inte är beredd att ta initiativ till åtgärder av det slag som föreslås i våra frågor. Min fråga är föranledd av ett särskilt mål som det stått mycket om i tidningarna. En kvinna hade misshandlats svårt av sin sambo. Misshandlaren dömdes, men det ansågs vara en förmildrande omständighet att kvinnan varit provocerande. Kvinnomisshandel är fruktansvärt förnedrande för den som misshandlas men också för den som misshandlar. Detta gäller även om offret anses ha uppträtt provokativt. Om gällande lagstiftning ger möjlighet till lägre straff på grund av påstått provokativt uppträdande, måste enligt min mening en översyn av lagen ske. Vetenskapliga studier visar att misshandlade kvinnor inte uppträder provokativt. De olika yrkesgrupper som har att hantera kvinnomisshandelsmål har kanhända inte alltid den sakkunskap som behövs för att rätt kunna förstå och döma i sådana mål. Därför borde domstolar, polis, åklagare osv. tillföras nödvändig sakkunskap och/eller vidareutbildning. Är justitieministern beredd att till att börja med verka för detta? Det är samma fråga som Margöé Ingvardsson nyss ställde. Är det riktigt att kalla en handling för impulshandling om den får som resultat att man efteråt inte känner igen den människa som blev offer för den? Läkaren i det omnämnda fallet beskrev de fruktansvärda, synliga bevisen på misshandeln, och kvinnan var långt efteråt, och är antagligen fortfarande, dödsförskräckt för vidare misshandel.
Herr talman! Jag beklagar att riksdagsledamöterna Margé Ingvardsson och Stina Eliasson på detta sätt vill diskutera ett konkret, enskilt fall som en domstol har tagit ställning till. I vad gäller frågorna om huruvida vår lagstiftning behöver ändras, därför att den ger för stort utrymme för hänsynstagande till provokativt beteende hos den som blivit utsatt för misshandel, tror jag att det klart framgår av mitt svar vilken inställning lagstiftningen har. Stina Eliasson sade att hon var besviken över svaret; jag hade snarare trott att hon skulle vara glad över svaret, som visar att vår lagstiftning har en mycket restriktiv hållning i vad gäller hänsynstagande till provokativt beteende hos offret. Jag underströk också i mitt svar vilken betydelse som skall tillmätas att den som utsätts för misshandel är nära anhörig till gärningsmannen och fysiskt svagare än denne. I vad gäller frågan om utbildning och information för dem som arbetar i rättsväsendet med denna typ av frågor är det givetvis något som noga övervägs. Det finns i dag utbildning av olika slag som siktar in sig på såväl polis och åklagare som domstolarna. När det gäller behovet av utbildning för dem som är verksamma inom rättsväsendet, är det i första hand domstolsverket som har att avgöra inriktningen av denna. Jag förutsätter att man i sitt planeringsarbete beaktar den här typen av frågor, där man vet att informationsbehovet är stort.
Herr talman! Det är skillnad på att här i kammaren diskutera ett konkret fall och att ställa frågor utifrån detta konkreta fall. Jag vill diskutera principen. Det är helt tydligt att vår lagstiftning ger utrymme för att en kvinna kan anses ha egen skuld i ett misshandelsmål, om hon har uppträtt politiskt provokativt. Det är den principen jag vill diskutera. Det är fastslaget att lagen ger utrymme för en sådan tolkning. I så fall måste ju våra domstolar ha tillräcklig kunskap om vad som händer i misshandelsfall för att de skall kunna avgöra vad som är provokativt och inte. Det domslut som föreligger visar att domstolen inte har den kunskapen. Justitieministern tycker att utbildningen för inom domstolsväsendet verksamma personer är tillräcklig i dag, men jag hävdar med bestämdhet, att om det finns sådana här domslut, är domstolarna inte kunniga nog att döma i misshandelsmål! Det måste bli en ändring, justitieministern!
Herr talman! Jag utgår från det enskilda fallet för att diskutera om lagen är bra i dessa avseenden -— inte det enskilda fallet som sådant. Det jag blev glad över i svaret jag fick var det första som sägs om regeringens inställning och att man ser allvarligt på det fruktansvärda som händer då kvinnor misshandlas. Jag är också glad över de åtgärder som regeringen tidigare har vidtagit för att stärka dessa kvinnors ställning. Jag är dock fortfarande litet undrande och förvånad över, om jag får kalla det så, att justitieministern inte vill ta initiativ till sådana åtgärder som min fråga avser.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om jag är beredd att i avvaktan på en genomgripande utvärdering av lagen om besöksförbud föreslå några åtgärder för att förbättra skyddet och stödet åt misshandlade kvinnor och barn. Kent Lundgren har frågat mig om jag tänker föreslå ändringar i lagen om besöksförbud i syfte att förbättra skyddet för misshandlade och förföljda kvinnor. Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att nu ta initiativ till » en ändring i lagen om besöksförbud som innebär att det blir möjligt att omedelbart frihetsberöva den som överträder ett meddelat besöksförbud. Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det förhållandet att anhållande och häktning i regel inte kan användas som tvångsmedel för överträdelser av lagen om besöksförbud. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Att människor utsätts för våld, hot och andra trakasserier är ett allvarligt problem i vårt samhälle. Särskilt utsatta grupper är kvinnor och barn. De frågor som jag nu har fått kretsar alla kring lagen om besöksförbud. Jag vill genast säga att den lagen bara är en av många komponenter i skyddet för dessa grupper. Alla är nog överens om att det inte är möjligt att enbart med hjälp av den lagen komma till rätta med de här problemen. De måste angripas på bred front, där lagstiftning bara är en del, men en väsentlig sådan. Viktiga uppgifter i det sammanhanget har framför allt åklagare, polis och socialtjänst. På de orter där det finns kvinnojourer utför dessa också ett engagerat och värdefullt arbete på ideell grund. Lagen om besöksförbud trädde i kraft den 1 juli 1988. Den anvisade — som komplement till annan lagstiftning — en i Sverige dittills oprövad väg att hjälpa kvinnor och andra som utsätts för övergrepp och trakasserier. I propositionen angavs att det var angeläget att noga följa tillämpningen av lagen. Regeringen uppdrog därför redan i oktober samma år åt brottsförebyggande rådet — BRÅ -— att undersöka hur lagen har tillämpats och vilka problem som kan ha uppstått i praktiken. Uppdraget skulle ha redovisats senast vid mars månads utgång, men BRÅ har begärt och fått anstånd med redovisningen till början av juni. Vi kommer alltså inom några veckor att få ett underlag för att närmare bedöma hur lagen om besöksförbud har fungerat och vilka ändringar som kan behövas i den. Materialet kan också komma att ge ytterligare underlag för det fortlöpande arbetet att stärka skyddet för särskilt utsatta grupper. Det skulle mot den här bakgrunden var olämpligt av mig att nu ta upp frågan om ändringar i lagen om besöksförbud, i all synnerhet som riksdagen ändå inte skulle hinna ta ställning till en eventuell proposition förrän tidigast under hösten. Jag tror emellertid att det finns behov även av andra åtgärder än lagstiftning, och så fort jag har fått en klarare bild av vilka brister som finns är jag beredd att pröva vad man kan göra för att förbättra situationen. Ju förr BRÅ kan presentera sina resultat, desto snabbare kan detta ske. Utan att veta vad BRÅ kommer att föreslå, kan jag föreställa mig att det handlar om sådana saker som samverkan, informationsutbyte, arbetsmetoder och utbildning. Det är många som måste samarbeta för att man skall kunna nå målet: att bättre skydda människor som är utsatta för hot och trakasserier. Det kan säkerligen bli aktuellt att överväga både författningsändringar och åtgärder som kan vidtas ute på fältet, bl.a. direkta skyddsåtgärder. Så snart vi har fått BRÅ-rapporten, kommer jag att ta itu med frågan vilka insatser som kan behövas inom justitiedepartementets område. Jag vill emellertid stryka under att de här frågorna måste ses i ett brett perspektiv. Jag kommer därför självfallet att med olika kolleger inom regeringen diskutera vad som kan göras.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tror att vi är överens om att våldet måste angripas på bred front, och många grupper i samhället är berörda. Just misshandlade kvinnor är en svag grupp i samhället. Fortfarande misshandlas i genomsnitt en kvinna till döds varje vecka. Ett par tusen män döms varje år för kvinnomisshandel — ändå tror man att detta bara är toppen på ett isberg! Så visst behövs det göras mycket, både på lång sikt och på mycket kort sikt. Vi har upptäckt att det kommer att bli svårt att utvärdera lagen om besöksförbud, eftersom hittills bara ett fåtal fall berörs. I avvaktan på att denna lag ändras behöver saker ske. Framför allt är det viktigt att kunna anhålla och häkta de män som överträder besöksförbudet. På kort sikt hoppas jag faktiskt att justitieministern är beredd att innan propositionen behandlas föreslå andra åtgärder som skulle kunna få effekt mycket snabbare. Jag tänker på informationsåtgärder, som också nämndes i svaret. Jag skulle gärna vilja få höra justitieministerns synpunkt på frågan om det inte vore möjligt att polisen alltid informerade kvinnor om att de har rätt till målsägandebiträde om de anmäler någon för misshandel. Någon sådan information lämnas inte entydigt i dag. På samma sätt fungerar det tydligtvis inte med information till de misshandlade kvinnorna om när våldsverkaren släpps. Uppenbarligen har inte kriminalvården fått ordentlig information i alla fall då besöksförbud har dömts ut. Likaså skulle man mycket snabbt kunna vidta trygghetsåtgärder i form av trygghetslarm hos misshandlade kvinnor, förbättrad kommunikationsradio t.ex. som kunde lånas ut.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på våra frågor. Först vill jag säga att jag givetvis tycker det är bra att brottsförebyggande rådet så snabbt fick ett uppdrag att göra en utvärdering av lagen om besöksförbud. Tyvärr måste jag precis som Ingbritt Irhammar konstatera att uppdraget kanske kom för snabbt. Också jag tror att det blir svårt att göra en fullständig utvärdering på den korta tid som stått till buds. Justitieministern hänvisar till utredningen och skall därefter återkomma med förslag till åtgärder, för justitieministern vill ha en klarare bild av vilka brister som finns. Justitieministern, jag anser att vi redan i dag har kunskap om vilken vedervärdig situation som hotade kvinnor upplever. Vi har redan kunskaper om detta! Och skulle det vara så att vi tycker att det finns några brister i denna kunskap, så kan vi lätt vända oss till kvinnojourerna och ta reda på hur det är, för där har man en stor kunskap om bristerna i samhällets skydd. En påtaglig brist, som man omedelbart kan rätta till utan lagändringar, gäller just informationen när ett besöksförbud är utfärdat, t.ex. information mellan åklagare och polismyndigheten där mannen bor och polismyndigheten där kvinnan bor, och mellan kriminalvården och den drabbade kvinnan. Framför allt måste ju kriminalvården veta när någon släpps ut att det finns ett besöksförbud utfärdat för den mannen. Sådana här informationsinsatser kräver inga lagändringar, utan det är bara att justitieministern med departementet utarbetar tillämpningsföreskrifter åt de berörda. Detta är en liten åtgärd som man kan vidta för att förbättra situationen för de drabbade kvinnorna. Är justitieministern villig att medverka till det?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill säga så här: Att utreda är nödvändigt för att få bra beslutsunderlag. Ibland är saker och ting tillräckligt utredda, ibland är genomloppstiden i beslutsapparaten för lång. Händelser i samhället kräver ofta snabb aktion. En del sådana händelser, som faller inom områdena humanitet, ekologi och miljö, rättssäkerhet och rättstrygghet, kan kräva sådana raska tag. Jag vill då strunta i politiken och sträva mot antipolarisering. Jag vill då samarbeta över alla partigränser — det gäller även en del motioner i sådana här ärenden. Vi är ju här för att tjäna medborgarna, och ingen gruppi vårt samhälle skall behöva uppleva rädsla. Jag tror att alla kan samarbeta när vi upptäcker sådant utan prestige och utan låsningar. Tror statsrådet det också, och anser statsrådet att frågan om samhällsskydd för förföljda kvinnor är ett sådant fall, där vi omedelbart skulle kunna pröva samverkan för en snabb lösning?

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Även om innehållet var väntat, måste jag säga att det var tråkigt att notera denna defensiva hållning. Jag vill till en början understryka att jag instämmer i vad samtliga föregående talare har sagt i ärendet, och jag tänker inte upprepa det. Jag går direkt på det som jag tycker är det viktigaste. Det finns frågor som faktiskt inte behöver dras i långbänk. Frågan om besöksförbudslagen och de särskilda punkter vi nu diskuterar är klart utredda. Denna fråga behöver inte övervägas mer, som det står i svaret. Det handlar om en enkel ändring. Jag har vid tidigare tillfällen presenterat ett färdigt lagförslag — 26 § — som ger en möjlighet till omedelbart frihetsberövande för en person som överträder besöksförbud. Detta är enligt känd modell från rättegångsbalken — jag kan t.o.m. tala om att det är 25 kap. 9 § om reseförbud —, och det går att analogisera. Jag vill tillägga med understrykande: Detta är ingen bagatellag! Justitieministern ger allför ofta, även i svaret, sken av att det här inte är någon särskilt viktig lag, men det är den. Den har dessutom ett mycket stort symbolvärde för kvinnor som behöver känna rättstrygghet. Jag vill vädja till justitieministern att göra en insats för kvinnofriden. Det behöver inte vara så att det bara var Birger Jarl under medeltiden som gjorde det, eller en borgerlig f.d. justitieminister, Carl Axel Petri, som gjorde det, utan nu har nuvarande justitieminister Laila Freivalds också möjlighet att göra det. Till sist vill jag be justitieministern notera den manifestation som pågår just nu i kammaren — den är unik, justitieministern!

Herr talman! Jag vill säga att jag uppskattar det faktum att de som har ställt frågan representerar olika partier i riksdagen. Problemet med misshandlade kvinnor — som inte på något sätt är ett nytt problem i vårt samhälle men som glädjande nog har uppmärksammats på det sätt som det förtjänar under senare år — kräver en samlad, enig politisk linje. Därför är jag samtidigt litet besviken över att flera av frågeställarna skjuter in sig på att besöksförbudslagen skall föreslås förändringar innan vi får den rapport vi väntar från brottsförebyggande rådet. Det var beslut i riksdagen som ledde till att regeringen beslutade att snabbt utreda besöksförbudslagen. Jag använde visst ordet ”snabbt” i mitt svar, Inger René. Jag pekade just på att när riksdagen beslutade om denna lag så gjorde man det snabbt, och man beslöt att snabbt utvärdera den för att snabbt kunna föreslå ändringar och vidta andra åtgärder, när man fick kunskaper om vilken effekt den fått i praktiken och vad som återstår att göra. Vad gäller Bengt Harding Olsons inställning att det är en defensiv hållning från min sida att inte nu omedelbart föreslå en förändring av lagen om besöksförbud i enlighet med det förslag han har lämnat, måste jag bara säga att jag inte förstår vad det defensiva skulle ligga i, när inte riksdagen — varken Bengt Harding Olson eller någon annan riksdagsman — har möjlighet att ta ställning till ett sådant beslut. Varför komma med ett förslag innan man har underlaget, när man inte har någonting att vinna på det tidsmässigt? Varför då inte vänta på den snabba utredning som riksdagen en gång var ense om att vi skulle ha? Dessutom vill jag påpeka för Bengt Harding Olsson att det, att döma av de motioner och andra förslag som har framförts av riksdagens ledamöter i detta avseende, inte råder någon enighet om vilken lagteknisk lösning vi skall använda oss av. När det gäller övriga frågor om information och upplysning kring dessa frågor delar jag helt frågeställarnas uppfattning, att där finns mycket kvar att göra. Jag avser att återkomma med information eller förslag till på vilket sätt information skall ske. Jag kommer att informera om vad jag avser att göra i sådana hänseenden. Även vad gäller utnyttjandet av tekniska hjälpmedel anser jag att det behöver vidtas åtgärder. Jag kommer att agera så snabbt jag någonsin kan.
Herr talman! Det gläder mig att höra att justitieministern skall återkomma snabbt med förslag när det gäller information och trygghetsskapande åtgärder för misshandlade personer. Jag skulle vilja lämna ett par tips för detta på litet längre sikt. Jag skulle vilja slå ett slag för att vi på sikt ytterligare stödjer kvinnojourer och brottsofferjourer. Jag har också blivit uppmärksammad på att alldeles för litet forskning har bedrivits om varför män misshandlar kvinnor. Jag skulle önska att vi tillsammans kunde enas om att satsa på detta område. Dessutom behövs ännu större satsningar på rehabilitering av våldsverkare, så att alla de som vill ha rehabilitering och känner behov av det skall ha rätt till det, när det behövs.
Herr talman! Först skulle jag vilja rätta ett uttryck som justitieministern använder. Hon talar om problemen med kvinnomisshandel i samhället. Jag tycker att det är ett något svagt ord. Kvinnomisshandel är en oerhörd skamfläck i vårt samhälle, som säger en hel del om hur det ser ut med jämställdheten i vårt land när man börjar skrapa litet på ytan. Det är en skamfläck vi inte tolererar längre. Inte heller är det så, justitieministern, att vi i dag bara diskuterar lagen om besöksförbud. Jag är överens med justitieministern om att vi kan vänta litet med att gå in och göra de direkta lagändringarna, om det nu är straffskärpningar och annat som behövs, tills denna översyn är klar. Men det finns ju så mycket annat vi kan göra omedelbart, i väntan på denna utvärdering och översyn, t.ex. de åtgärder jag tog upp när de gäller informationen mellan myndigheterna och den drabbade. Det behövs inga lagändringar. Vi behöver inte vänta till hösten. Justitieministern kan omedelbart vidta de åtgärder som behövs, utan några beslut av riksdagen.
Herr talman! Det behövs snabba åtgärder här. Denna lags trovärdighet är i fara. För det första, om kvinnor inte kan lita på att lagen fungerar, är det heller ingen som känner intresse av att använda den. För det andra vill jag meddela justitieministern att det finns mängder av förslag att ta ställning till. Hos justitieutskottet ligger en svärm av motioner från samtliga partier, inkl. socialdemokraterna. Det är bara att ta för sig. Slutligen noterar jag att justitieministern uppskattar att det är en gemensam auktion. Den är faktiskt unik, som jag har sagt. Vi välkomnar justitieministern till denna gemensamma manifestation. Det är mycket enkelt att lösa detta, om man vill. Det är bara att ge en liten signal om var justitieministern står, så kommer justitieutskottet att fatta ett beslut, som vi har diskuterat i dag.

Herr talman! Av det jag hör här får jag plötsligt en känsla av att det kanske inte är känt, ens bland riksdagens ledamöter, vilket omfattande arbete som pågår ute i samhället när det gäller att hjälpa, stödja, förhindra och förebygga övergrepp mot kvinnor och barn. Det är inte så att ingenting har gjorts under de senaste åren eller att intresset för dessa frågor skulle vara litet. När jag reser runt i landet och träffar representanter för rättsväsende, organisationer och misshandlade kvinnor kan jag konstatera att ett omfattande utvecklingsarbete pågår. Men jag delar Ingbritt Irhammars uppfattning att vi behöver mer av kvinnojourer och liknande organisationer, som kan ge stöd till kvinnorna. Vi behöver t.ex. utveckla samarbetet mellan de ideella krafterna och de sociala myndigheterna. Vi behöver mera forskning kring detta. BRÅ hade för en vecka sedan ett stort seminarium om forskning kring kvinnor och brott. Det behövs mer av rehabiliteringsåtgärder. Det pågår många projekt inom kriminalvården, såvitt jag förstår framgångsrika sådana, för att utveckla metoderna för att behandla dessa män. Vi skall jobba vidare med allt detta. Men arbetet pågår också. Glöm inte bort det! Initiativ tas icke bara i riksdagen. Initiativ tas ute på fältet, av alla de människor som arbetar inom olika yrkeskategorier som är involverade i detta arbete.

Herr talman! Det är riktigt, som justitieministern säger, att det görs en hel rad bra saker ute i vårt land. Fattas bara annat! Jag är djupt imponerad, särskilt av kvinnojourerna. Jag kan anförtro justitieministern att jag själv har medverkat till startandet av åtskilliga sådana. Men vi diskuterar ju förbättringar på vissa enskilda punkter. Det vi nu talar om skulle innebära en klar förbättring. Därför vill jag än en gång säga: Bagatellisera inte besöksförbudslagen! Den är viktig för kvinnor och kvinnors trygghet. Jag vill erinra om att det tas initiativ från många olika håll. Men initiativ kan också komma från riksdagen. Den här manifestationen är en övertydlig politisk signal till regeringen och justitieministern att göra något på den här punkten — och göra det nu!

Herr talman! Jag är medveten om att det pågår även politiskt mycket viktigt arbete i samhället. Det är glädjande att höra att justitieministern är beredd att satsa mer på rehabilitering och forskning. Jag kan påminna om att det fattades beslut så sent som denna vecka på det här området. Det fanns en centerreservation i kammaren om rehabilitering av alla våldsverkare som var i behov av det. Reservationen avslogs faktiskt av den socialdemokratiska majoriteten. Likadant hade vi en motion och en reservation om ökad forskning när det gällde kvinnor och brott. Dessa avslogs också. Likaså hadde vi för litet mer än ett halvår sedan en reservation om ökade anslag till kvinnojourerna. Även den reservationen avslogs. Jag hoppas att det blir en förändring i fortsättningen.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder — förutom sedvanlig taxerevision mot bakgrund av gällande kostnadsoch prisökningar - som regeringen tänker vidta för att förbättra de privatpraktiserande sjukgymnasternas ekonomiska villkor. Frågan har ställts mot bakgrund av den kostnadsoch intäktsundersökning som riksförsäkringsverket nyligen har genomfört på uppdrag av regeringen avseende de försäkringsanslutna privatpraktiserande sjukgymnasterna. Den nu gällande behandlingstaxan gäller t.o.m. utgången av juni 1989. En ny taxa kommer senare i vår att fastställas av regeringen efter förslag av riksförsäkringsverket. Verket utarbetar sitt förslag till taxa efter överläggningar med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, som företräder de privatpraktiserande sjukgymnasterna. Enligt utredningsuppdraget till riksförsäkringsverket skulle resultatet av den företagna kostnadsoch intäktsundersökningen utnyttjas i verkets överläggningar om behandlingstaxans nivå m.m. fr.o.m. den 1 juli 1989. Dessa överläggningar pågår nu mellan parterna. Mot denna bakgrund är jag — i avvaktan på resultatet av dessa överläggningar — inte beredd att nu diskutera behovet av eventuella åtgärder angående de anslutna privatpraktiserande sjukgymnasternas ekonomiska situation.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, som tyvärr endast är en redogörelse för handläggningen av taxefrågan. Jag har med denna fråga följt upp en interpellationsdebatt jag hade med förutvarande socialminister Gertrud Sigurdsen den 8 december 1987. Hon utlovade då just den kostnadsoch intäktsundersökning som socialministern nu hänvisar till. Någon utredning hade då inte gjorts sedan 1979, och förhållandena har som bekant ändrats en hel del. I den undersökning som nyligen presenterades säger man: ”Vad man utan tvekan kan fastslå är att den andel av de egna intäkterna från behandling enligt taxa som gick åt för att täcka de praktikkostnader som denna verksamhet förorsakat, var betydligt större 1987 än 1979.” Det visade sig att lokalkostnaderna utgör en tredjedel av den totala praktikkostnaden. Avutredningen framgår också att 72 20 av de heltidsarbetande privatpraktiserande sjukgymnasterna arbetar mer än normal heltid om 1 600 timmar, närmare bestämt 2 055 timmar per år. Om man baserar nettointäkten för dessa privatpraktiserande sjukgymnaster, som framräknats till 135 240 kr. i snitt på en normal arbetstid, blir nettointäkten för deras del faktiskt inte mer än 8661 kr. per månad. Det är en skäligen mager lön för en mycket välutbildad och erfaren yrkeskår — eller hur? Håller socialministern med mig om att det är principiellt viktigt att denna kår har rimliga betingelser i sitt arbete? Anser socialministern att sjukgymnasterna är en viktig yrkeskår i vården?
Herr talman! Självfallet är vi överens om att sjukgymnasterna är en viktig yrkesgrupp. De bör naturligtvis också ha rimliga arbetsvillkor. Det är bl.a. därför som denna undersökning har gjorts. Man vill få ett bra faktaunderlag för de överläggningar som just nu pågår. Innan överläggningarna är slutförda vill jag, som jag sade i svaret, naturligtvis inte uttala någon mening om exakt vad taxan skall vara.

Herr talman! Jag kan delvis ha förståelse för detta. Men jag vill nämna en siffra som är viktig i sammanhanget. Om man jämför lönen för en anställd företagsgymnast med dem som driver privatpraktik, finner man att ersättningen är betydligt sämre för de privatpraktiserande. De bör alltså få en skälig uppräkning för sitt arbete. De utgör ju en mycket viktig yrkeskår. Jag är tacksam för att socialministern sade så. Det är endast 15-20 20 av de legitimerade sjukgymnasterna som har privatpraktik, och de utför ungefär hälften av sjukgymnastbehandlingarna i den öppna vården. Det är då mycket viktigt att vi värnar om den kåren. Jag hoppas att socialministern gör vad han kan för att de skall få en ordentlig uppräkning. Det är nödvändigt om vi skall ha kvar några privatpraktiserande sjukgymnaster.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att trygga allas rätt till en god sjukvård. Anledningen till frågan är att det i debatten ibland ifrågasatts om sjukvårdshuvudmännen lever upp till målet om rätten till en god sjukvård. Hälsooch sjukvårdslagen slår fast att målet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ansvaret för att utforma och utveckla vården mot detta mål ligger på de enskilda sjukvårdshuvudmännen. I den senaste överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ersättningar från sjukförsäkringen, vilken godkändes av regeringen i går, har uppmärksammats att gemensamma insatser krävs för att förbättra tillgängligheten till vård och öka kapacitetsutnyttjandet inom vårdorganisationen. Staten och Landstingsförbundet har kommit överens om att vidta en rad åtgärder. Bl.a. avsätts särskilda medel från sjukförsäkringen för att främja ett positivt förändringsarbete. För att genomföra de olika insatser som staten och Landstingsförbundet har kommit överens om skall en särskild ledningsgrupp bildas, där staten och landstingen till lika delar är representerade. Detta är exempel på åtgärder som regeringen kontinuerligt arbetar med. Något ytterligare initiativ är för närvarande inte aktuellt. Då Pär Granstedt, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Karin Söder i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Vi är helt överens om det som står i hälsooch sjukvårdslagen, dvs. att alla skall tryggas rätten till en god sjukvård och att det skall vara lika villkor för hela befolkningen i vårt land. Men det har av olika skäl visat sig inte vara så lätt att vare sig i storstäder eller i glesbygden leva upp till detta. Man har nu kommit överens mellan staten och sjukvårdshuvudmännen att förbättra tillgängligheten till vård och öka kapacitetsutnyttjandet. Det är en absolut nödvändighet. Vi får i dag bevittna att det t.ex. i glesbygden är fruktansvärt ont om läkare. Vi kan bevittna här i Stockholms län hur narkossköterskorna av olika skäl säger upp sig. Strålbehandlingen har med hjälp av majoriteten i landstinget blivit koncentrerad till ett ställe så att patienter som är svårt sjuka i fortsättningen får flyttas. Från klinikföreståndare har jag fått omvittnat att det råder stora svårigheter när det gäller att besätta olika tjänster till den sommar som ligger framför oss. Kommer man i denna ledningsgrupp att ta upp frågor som t.ex. att utföra en probleminventering för att se hur det är på vårdområdet när det gäller sjukvårdspersonalen och deras arbetstider? Jag tror att vi där har själva grunden till det hela. Det gäller också löneförbättringar och sådant. Jag vill då fråga: Ingår detta i det förbättringsarbete som socialministern här säger att ledningsgruppen skall ta hand om?
Herr talman! De exakta arbetsuppgifterna för ledningsgruppen har ännu inte angivits. Vissa riktlinjer har dock dragits upp i underlaget för beslutet. Syftet är ju då att öka tillgängligheten och förbättra kapaciteten inom hälsooch sjukvården. Detta kan ske på olika sätt. Som exempel kan nämnas att man skall upprätta en handlingsplan för att förkorta vårdköerna. Man skall inventera situationen i fråga om s.k. klinikfärdiga patienter, väntelistor till operationer m.m. Särskild expertis skall ställas till sjukvårdshuvudmännens förfogande för att hjälpa till att lösa dessa problem. Dessutom skall' man få till stånd en dialog och ett erfarenhetsutbyte mellan sjukvårdshuvudmännen. Det har ju visat sig att förhållandena är ganska olika inom olika landstingsområden. Även om inte arbetet ännu är upplagt i detalj, innefattar det en rad olika åtgärder på detta område. Det föreligger naturligtvis inga hinder för den här ledningsgruppen att också ta upp frågan om arbetstiderna. Jag vet att på den punkten har Landstingsförbundet redan ett arbete i gång, som avser personalförsörjningen över huvud taget. Dessa frågor diskuteras också inom regeringens hälsooch sjukvårdsberedning. Vi försöker från flera håll att komma till rätta med de brister som för närvarande finns inom olika delar av sjukvården.
Herr talman! Det var i och för sig positivt att höra vilka frågor den här gruppen kommer att arbeta med. Jag vill redan nu säga att jag hoppas att man kommer att arbeta mycket skyndsamt, eftersom det är mycket stora grupper av människor som väntar på att få behandling och som är oroliga — särskilt inför sommaren -— för att inte få den vård som de nödvändigtvis behöver. Jag är dock inte riktigt nöjd när det gäller just sjukvårdspersonalens situation. Speciellt i de överhettade storstadsområdena är det nog alldeles nödvändigt att man gör en grundlig probleminventering för att vi skall kunna få personal till vården. Man måste få klart för sig vilken orsaken är till att det på så många håll råder en sådan brist. Man måste komma till rätta med situationen för dem som arbetar troget och kämpar till en låg lön — till övervägande delen kvinnor. Så länge dessa förhållanden råder innebär detta en osäkerhet för såväl patienter som för personalen. Jag önskar att också personalens situation tas upp i en sådan probleminventering. Även arbetstiderna borde undersökas grundligt. Vissa landsting vill göra försök av denna typ, men de har stupat på grund av brist på resurser.

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om jag är beredd att kompensera Stiftelsen Västerbottensmusiken för ökade kostnader med anledning av övertagandet av ansvaret för Regionmusiken och Rikskonser ter samt ompröva statens anslag för regional musikverksamhet. Stiftelsen Västerbottensmusiken får statsbidrag via två anslag på statsbudgeten. Till Norrlandsoperan utgår bidrag ur anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dansoch musikinstitutioner. Norrlandsoperan har av kulturrådet för budgetåret 1988/89 tilldelats 38 s.k. grundbelopp, vilket tillsammans med ett regionalt tilläggsbidrag motsvarar drygt 3,9 milj.kr. Landstingen övertog den 1 januari 1988 huvudmannaskapet för den regionala musikverksamheten. Det statliga bidraget till denna verksamhet fastställs genom årliga förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet. Det statliga bidraget till Västerbottens läns landsting för den regionala musikverksamheten uppgår 1989 till 12,4 milj.kr. Förhandlingar angående bidragets storlek för 1990 kommer att äga rum i höst. Jag är inte beredd att nu föregripa dessa förhandlingar. De särskilda kostnadsomständigheter som kan föreligga för den regionala musikverksamheten i Västerbotten bör bedömas i det kommande förhandlingsarbetet. Vidare bör dimensioneringen av det statliga bidraget till Norrlandsoperan prövas i det reguljära budgetarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag tycker egentligen inte att jag fick något svar på den första frågan. Situationen för Norrlandsoperan och även för stiftelsen Västerbottensmusiken är väl känd för Bengt Göransson. Värmlandsoperan har samma problem, av samma orsaker. Det är viktigt att kunna ha regionala musikteatrar, och utanför storstadsregionerna finns det ju bara två sådana ute i landet. Avsikten med min första fråga var att framhålla att de ekonomiska svårigheter som man nu har hamnat i beror på saker som inte hade förutsetts när avtalet med statens förhandlingsnämnd slöts. Tanken med den nya ansvarsfördelningen kan ju inte ha varit att lura kommuner och landsting på pengar. När det nu har visat sig att personalkostnaderna har blivit så mycket högre — beroende bl.a. på att musikerna har bytt avtalsområde — borde väl staten med litet god vilja kunna kompensera detta? Jag tycker inte att jag har fått något svar på den frågan. Sammantaget har personalkostnadsökningen uppgått till mer än 33 26, medan ökningen av det ordinarie statsanslaget för innevarande år bara blev 4 90. I dag är ekonomin så dålig att man inte kan planera inför framtiden. En stor operauppsättning behöver ju lång framförhållning, inte minst för att man skall kunna engagera sångare, musikaliska ledare och annan personal. Jag förstår att Bengt Göransson är medveten om detta, men jag vill ändå ha detta sagt, eftersom situationen i dag påverkar framtiden. Jag hoppas att Bengt Göransson vill ha det här i minnet i höst då budgetarbetet sätter i gång. Jag har full förståelse för att man inte kan föregripa dessa förhandlingar. Norrlandsoperan och Västerbottensmusiken skall serva ett område som motsvarar mer än halva Sverige. Det säger sig självt att verksamheten kostar mycket pengar. Det borde ligga i hela samhällets intresse att Norrlandsoperans symfonietta skall kunna turnera inom hela detta område, och att det inte är bara Umeå kommun och Västerbottens läns landsting som skall ta hela ansvaret.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen kap. 6:1 får jag meddela att jag inte kan besvara interpellationen i tid. Det beror på att riksdagen ändrat sammanträdesplanen. Jag avser att besvara interpellationen tisdagen den 16 maj.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat utbildningsministern om han vill medverka till att medlen till länsskolnämndernas sammanträdeskostnader fördelas utifrån de faktiska kostnaderna i olika län för bl.a. resor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Medel till bl.a. nämndledamöters arvoden och resor i samband med sammanträden fördelas av skolöverstyrelsen. Det belopp Stina Eliasson nämner — 95 000 kr. — är ett schablonbelopp för arvoden till ledamöterna, som är lika många i varje länsskolnämnd. Därutöver fördelas för resor totalt inemot en halv miljon kronor. Här utgår SÖ från hittillsvarande kostnader, som varierar alltefter reseavstånd inom länen. SÖ tar också hänsyn till vad länsskolnämnderna själva anmäler som behov. Så har t.ex. — enligt vad jag har inhämtat — länsskolnämnderna på Gotland och i Jämtland beräknat sina behov till 5 000 resp. 24 000 kr. Jag har också funnit att SÖ normalt lyckas täcka de behov nämnderna anger. Jag kan därför inte se något behov av särskild styrning av medelsfördelningen av det slag som Stina Eliasson efterlyser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det kan ju tyckas rättvist att anslagsgivande myndigheter delar totalsumman så att alla län får precis lika mycket, dvs. 95 000 kr. per länsskolnämnd. Den fördelande myndigheten har möjligen gjort fördelningen rationell, men fördelningen är inte rättvis. Den är orättvis. Även om det är som statsrådet riktigt påpekar, att man har särskilda medel för resor, så skall, enligt vad jag har inhämtat, de 95 000 kronorna också täcka kostnader för förlorad arbetsinkomst o.d. De stora avstånden vi har i vårt län, Jämtlands län, medför att dagarna blir långa. 95 000 kr. räcker således inte. Det står i det skrivna svaret att SÖ normalt lyckas täcka de behov som nämnderna anger. Jag hänger upp mig på ordet normalt. Ibland inträffar sådant som inte är normalt, och då får ofta Jämtlands länsskolnämnd stryk. Trots att statsrådet säger att det inte finns något behov av särskilt styrning, tycker jag att statsrådet bör studera SÖ:s medelsfördelning till länsskolnämnderna och fundera över om det inte går att hitta något annat slags fördelningsnyckel. Jag vill överlämna en PM till statsrådet angående arvodeskostnader m.m. för ledamöter och suppleanter i länsskolnämnden i Jämtlands län. Därav framgår att det faktiskt finns bekymmer. Jag har inte tagit upp den här frågan för skojs skull.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis Stina Eliasson för alit det material som hon kan leverera som belyser frågan. Utöver schablonbeloppet finns det också möjlighet för nämnderna att i ett större anslag hantera den här typen av olikheter som uppträder. Det är således inte enbart detta anslag som man kan använda för att täcka den här typen av utgifter. Jag tror därför inte att bekymret är så stort. Alla fakta som kan bidra till att vi får en bättre verksamhet tar jag dock självfallet emot.
Herr talman! Det finns ytterligare ett bekymmer som jag vill nämna. Summan 95 000 kr. har varit konstant ända sedan 1987/88. Det finns kanske också anledning att öka den, om inte annat så i nästa budgetförslag ifrån regeringen.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela att jag ej kan besvara interpellationen i tid. Detta beror på att riksdagen har ändrat sammanträdesplanen. Jag avser att besvara interpellationen tisdagen den 16 maj.

Herr talman! Den viktigaste invandrarpolitiska frågan just nu är att förkorta väntetiderna i förläggningarna så, att människor som här söker en fristad snabbt kan få ett beslut huruvida de får stanna i Sverige eller inte. Det är djupt otillfredsställande att människor skall behöva vänta i ovisshet — kanske upp till ett par år — utan att få besked. Det utspelas stora tragedier inför våra ögon när enskilda människor och familjer hotas av utvisning efter det att de har vistats här under lång tid och hunnit rota sig. Vi är alla överens om nödvändigheten av en ändring, och vi hoppas därför mycket på invandrarverkets nya decentraliserade organisation, som skall träda i kraft den 1 juli i år. Samtliga oppositionspartier har motionerat om en anslagsökning om 20 milj.kr. utöver propositionens förslag, alltså den anslagsökning som invandrarverket anser sig behöva för att klara sin viktiga uppgift. Detta är faktiskt utskottets samfällda förslag, vilket jag gärna vill uttrycka min uppskattning och tillfredsställelse över, liksom min förhoppning att verksamheten skall få en god start och bli framgångsrik. Därtill krävs ett engagemang från oss alla. Herr talman! Det råder stor samstämmighet om de övergripande målen för en human och generös flyktingoch invandrarpolitik. Det kan kanske därför synas något egendomligt att det till detta betänkande är fogat inte mindre än 36 reservationer och ett antal särskilda yttranden. Jag vill tolka detta så, att det finns ett mycket stort engagemang i dessa frågor och att samtliga partier vill bidra med sina förslag till förbättringar. Inget parti uttrycker någon negativ uppfattning. Det betänkande vi nu skall diskutera kommer i slutet av detta riksmöte att följas av ytterligare ett betänkande och en debatt i anledning av den proposition om en ny utlänningslag som just nu är under behandling i utskottet. Jag går nu över till reservationerna 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25 och 28 med moderata företrädare, antingen ensamma eller tillsammans med företrädare för något annat parti. Jag ber att redan nu få yrka bifall till dessa reservationer, som jag denna gång skall beröra mera sammanfattningsvis. Vi framför — liksom ytterligare ett par partier — vårt tidigare krav på en ökad flyktingkvot, från vårt håll utan någon precisering i antal. Vi anser med tanke på flyktingsituationen i världen att vårt land bör kunna ställa upp för de mest behövande flyktingarna i världen, nämligen de som kanske under stor del av sitt liv sitter i flyktingläger runt om i hela vår värld. Det är ett oerhört bekymmer att det finns tusentals flyktingar med uppehållstillstånd kvar vid flyktingförläggningarna på grund av att det inte finns någon kommunplats för dem. Vi måste finna lösningar på detta problem. En orsak kan vara att kommunerna — trots högkonjunkturen och bristen på arbetskraft — måste dras med mycket stora kostnader för socialbidrag efter de första tre åren. Enligt vår uppfattning bör ett förlängt statligt ansvarstagande därför diskuteras. Ett friare resursutnyttjande för kommunerna, t.ex. för beredskapsarbete med någon form av flyktinglön, när det gäller de statliga medlen är också ägnat att öka kommunernas vilja att ta emot flera flyktingar. Eftersom vi alla är kommunmedlemmar anser jag, herr talman, att vi på ort och ställe så långt möjligt bör verka för att kommunerna öppnar sin famn mera för flyktingarna än vad de i dag gör. Bostadsfrågan är kanske det allra största problemet, men det får inte förbli olösligt. Vi anser att det är viktigare att flyktingarna kommer ut i kommunerna och där eventuellt får vänta på en bostad i en genomgångslägenhet än att de tvingas vara kvar i en förläggning. Staten får i detta fall vara beredd att ikläda sig ett större ansvar. Nu pågår en översyn av bestämmelserna vad gäller kommunernas möjligheter att använda de statliga medlen, och beträffande bostäder disponerar invandrarverket numera över ett mindre anslag. Vi anser emellertid att arbetet bör intensifieras på dessa punkter och att regeringen snarast bör komma med förslag. Det finns tyvärr oroande tecken på en flyktingfientlighet i vårt land. Vi anser att sådan flyktingfientlighet, som oftast beror på okunskap och bristande information, på alla sätt bör motverkas. Ett sätt är att undvika särbehandling av flyktingar, som lätt kan missförstås. Detta är en punkt som bl.a. diskrimineringsombudsmannen har tagit upp vid flera tillfällen. Vi anser t.ex. att det är fel om flyktingarna får gå före i olika köer. Vi menar att bosättningslån bör beviljas i stället för direkta bidrag. Flyktingarna har visat att de har resurser att klara mycket själva. De är initiativkraftiga människor, och bidragsberoendet kan vara direkt stävjande när det gäller deras snabba inlemmande i vårt samhälle. Många flyktingar kommer från länder med en stark hantverkstradition. Vi kan se att många av dem har startat företag här av olika slag. Tack vare våra invandrare har vi fått en viss hantverkets renässans. Vi bör på alla sätt underlätta för invandrarna att starta egna företag, men också underrätta dem om de problem och svårigheter som de kan möta på detta område. Kommunernas invandrarbyråer bör kunna förmedla kontakter med småföretag, småföretagarorganisationer osv. I vissa andra länder tillåts organisationer av olika slag spela en långt större roll när det gäller flyktingmottagandet än här i Sverige. Vid utskottets besök i Nya Zeeland kunde vi t.ex. konstatera att de olika kyrkorna och samfunden ekumeniskt svarade för hela invandrarpolitiken — detta sagt utan jämförelse i Övrigt. Det är ju numera vedertaget att organisationer och enskilda kan driva förläggningar, men olika organisationer borde dessutom kunna bidra mycket mera till ett positivt flyktingmottagande än de har möjlighet att göra i dag. Det kan bl.a. gälla organiserandet av fadderverksamhet, informationsverksamhet och liknande. Regeringen bör enligt vår uppfattning se över på vilka sätt organisationernas länderkunskap och ideella engagemang bättre kan tas till vara än i dag. I reservation nr 28 uppmärksammar vi tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet de handikappade asylsökandenas och flyktingarnas situation. Det är viktigt att rehabiliterande åtgärder sätts in snarast möjligt och att personalen på förläggningarna tar initiativ till att de handikappade verkligen får tillgång till de hjälpmedel de behöver och har rätt till enligt lagen om asylbistånd. Det bör också klargöras vem som har ansvaret för att rehabilite Prot. 1988/89:107 ringen genomförs och vem som skall bekosta den. Åtgärderna får inte fördröjas på grund av oklarheter. I några frågor har vi nöjt oss med särskilda yttranden. Det gäller t.ex. handläggningstiderna, där vi anser att invandrarverket bör kunna nå målet, inte minst genom den ökade anslagstilldelningen. Tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet har vi understrukit behovet av meningsfull sysselsättning i förläggningarna för att motverka tristess och passivisering. Vi anser att de asylsökande och flyktingarna t.ex. bör kunna delta i arbetet på förläggningarna. En arbetsgrupp ser nu över möjligheterna till en meningsfull sysselsättning vid förläggningarna. Vi utgår då även ifrån att man löser frågan om svenskundervisning allaredan vid förläggningarna på ett bra sätt. Frågan om återvandring ses nu över av invandrarverket, och vi vill understryka vikten av att dessa frågor ägnas ökad uppmärksamhet. Tillsammans med folkpartiets representanter i utskottet har vi slutligen uttalat att staten bör ta ett ökat ansvar för tortyroffer, och vi kan härvid konstatera att socialutskottet nyligen uttalat sig för olika stödverksamheter för invandrare med svåra psykiska och fysiska men. Mot den bakgrunden har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande. Vi fattade dessutom häromdagen ett beslut i den frågan, så vad göras kan är väl delvis allaredan gjort. Jag yrkar, herr talman, slutligen bifall till de reservationer som undertecknats av moderater, och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Under lång tid har de långa handläggningstiderna kostat alltför mycket, både när det gäller mänskligt lidande för den enskilde flyktingen och när det gäller statliga resurser. Detta betänkade handlar huvudsakligen om invandrarverkets resurser och om den nya anslagsstruktur som är en följd av invandrarverkets nya organisation. Ambitionen är bra, och det är helt nödvändigt att förkorta de långa handläggningstiderna. Handläggningstiderna har genom åren skapat otaliga mänskliga tragedier och gjort asylsökande till psykiska vrak i vissa fall. Det har förekommit självmordsförsök, och situationen har varit oerhört nedbrytande för såväl barn som vuxna. I betänkandet såväl som i övrigt finns detta effektivitetsmål mycket klart uttalat som en ambition från regeringens sida. Dess värre överskuggar den ibland andra ambitioner för invandringsoch flyktingpolitiken. När målen för flyktingmottagandet t.ex. tas upp i propositionen, nämns ingenting om att det är viktigt att åstadkomma ett värdigt mottagande av den asylsökande. Flyktingperspektivet är underordnat också när man talar om utvärderingen av det nya systemet. Vi föreslår därför att även flyktingarnas erfarenheter av det nya systemet skall läggas till grund för utvärderingen. Vi stöder förslaget om en regionalisering av invandrarverket och därigenom också en förändring av anslagsstrukturen. Regeringen har tyvärr, enligt vår mening, bantat för hårt i invandrarverkets äskande. Det är mycket tillfredsställande att ett enigt utskott nu lägger ytterligare 20 miljoner till invandrarverket. Invandrarverket har på ett föredömligt sätt gjort klart vilka besparingar som investeringar nu i ett bättre system kan åstadkomma. Det är viktigt att man nu får de medel som behövs för att organisationen skall få de bästa förutsättningarna när den sjösätts. Ingen skall kunna säga att det huvudsakligen misslyckades därför att riksdagen inte ville ställa ekonomiska resurser till förfogande. När det gäller effektiviteten och ambitionen att korta handläggningstiderna har vi inget att anmärka på den politiska viljan hos regeringen. Däremot finns en betydande risk att de andra delarna i invandraroch flyktingpolitiken glöms bort. Värdigheten i mottagandet har jag redan nämnt. Rättssäkerheten, medmänskligheten och generositeten lider och har lidit nederlag gång efter annan. Tyvärr är det i dag inget undantag från detta. Jag vill ta upp några av de punkter där folkpartiet har reserverat sig i betänkandet. Att flyktingbarn har särskilda behov är något som gång på gång konstateras i allmänna ordalag, i propositioner och i vackra högtidstal. När man dock kommer till de särskilda yrkanden om åtgärder som skulle kunna förbättra för barnen, är det inte alltid så stor politisk uppslutning. Vi har t.ex. inte fått med oss majoriteten när det gäller en förtur för utredning av barnfamiljer. Man kan inte enbart avvisa vårt krav med att säga att handläggningstiderna kommer att förkortas. Vi vet ju alla att det även i fortsättningen kommer att finnas fall där handläggningstiderna är långa. Vi har dessutom ännu inte i verkligheten sett att handläggningstiderna skulle ha förkortats till maximalt fyra månader. Det är självfallet nödvändigt att barnfamiljer får förtur under sådana förhållanden. Folkpartiet har också föreslagit att det skall finnas särskilda förläggningar för barnfamiljer. Det beror på att barnen i dag inte alltid får den uppmärksamhet och den hjälp som de behöver på förläggningarna. Det kan vara en poäng att säga att vissa förläggningar särskilt skall anpassas till barnfamiljer med personal som är kompetent att ta hand om barn och med ordentliga lekplatser och andra faciliteter för barnfamiljer. Det är kanske inte möjligt att åstadkomma detta på varje förläggning. Därför har vi reserverat oss till förmån för detta krav. När det gäller placering av ensamma barn säger utskottet i betänkandet att man i huvudsak bör tillgripa fosterhemsplacering. Tyvärr är det inte självklart att det alltid är det bästa för barnet. Det har visat sig i en del fall att fosterhemsplacering kan innebära långt fler problem än vad en placering på en institution kan medföra för barnet. Vi menar därför att det i varje fall är nödvändigt med en flexibilitet så att man inte i första hand reflexmässigt tillgriper en fosterhemsplacering. Krav på barnhälsovård är ju ytterligare ett område där vi tyvärr har tvingats reservera oss. I sammanhanget vill jag också påpeka att socialstyrelsen nu har rekommenderat landstingen att upprätta särskilda barnpsykiatriska team för att ta hand om just barnens behov. Med de regler som vi nu har om att enbart akutvård skall ges är det svårt för alla asylsökande, men det är särskilt svårt för barnen. Återigen vill jag påminna om att det inte på något sätt är förverkligat eller ens kommer att förverkligas för alla asylsökande att ingen skall behöva vänta mer än fyra månader på utredning. Det är därför utomordentligt väsentligt att uppmärksamma barnens behov av hälsovård. Vi har även en reservation beträffande den psykosociala kompetensen på förläggningarna. Vi anser att det vore värdefullt om de asylsökande får tillgång till psykosocialt utbildad personal på både utredningsförläggningar Prot. 1988/89:107 na och de mera permanenta förläggningarna. Denna personal skulle kunna bistå flyktingarna i en kaotisk period av livet. Även handikappade asylsökandes behov måste särskilt uppmärksammas. Biståndsreglerna för asylsökande är i dag så utformade att man under den tid man är asylsökande har mindre pengar än vad man får som flykting när man har fått uppehållstillstånd. Meningen är att det skall röra sig om en kortare tid. I det perspektivet kan det måhända vara rimligt att man får leva på en lägre nivå. I ett längre perspektiv blir det utomordentligt svårt att klara sig på de mycket magra resurser som ställs till förfogande för de asylsökande. Vii folkpartiet har därför föreslagit en säkerhetsventil på fyra månader, så att den som har väntat mer än fyra månader skall komma i fråga för de regler om bistånd som gäller människor med uppehållstillstånd i Sverige. Det är rimligt med tanke på att fyra månader är just den tid som regeringen har sagt vara maximal tid för hur länge man skall behöva vänta på besked. Folkpartiet har i flera olika sammanhang aktualiserat kravet på genomgångsbostäder. Det stora problemet när flyktingar skall utplaceras i kommunerna är att kommunerna inte har tillräckligt många bostäder. Det är därför väsentligt att staten använder alla möjligheter som står i dess makt för att se till att kommunerna har bostäder att erbjuda sina flyktingar. Av det skälet har vi många gånger pekat på att det är väsentligt att staten bidrar ekonomiskt och på annat sätt initierar försöksverksamhet med genomgångsbostäder för flyktingar. Mot bakgrund av att man håller på att se över ersättningen till kommunerna avvaktar vi i dag och lägger endast ett särskilt yttrande. Vi är dock beredda att återkomma, om så skulle behövas. Centra för tortyroffer är något som på senare år har vuxit upp på allt fler ställen i Sverige. Jag vill särskilt ta upp deras ekonomiska situation. Det är inte rimligt att dessa centras verksamhet äventyras vid t.ex. politiska maktskiften, så som har skett i Uppsala. Det är en riksangelägenhet att centrumen, även när de har en enskild huvudman, får tillräckliga ekonomiska resurser. Det är rimligt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och inte lämnar detta till kommuners och landstings godtycke. Alltför ofta ser man rubriker i dagspressen om människor som blivit direktavvisade och sedan inte hörts av eller, i något enstaka fall, blivit nedskjutna på öppen gata vid återkomsten. Det är väsentligt för utvecklingen av den svenska flyktingpolitiken att vi får en uppföljning av vad som händer med de människor som direktavvisas. Det kanske inte är rimligt att kräva en rapportering av vad som händer med varje människa som avvisas. Men genom stickprovsundersökningar kan man åtminstone hålla ett öga på utvecklingen och få en feedback på de beslut vi fattar i Sverige. Därför har vi reserverat oss till förmån för en sådan uppföljning. Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om flyktingkvoten. Flyktingkvoten är ett mycket stort problem för UNHCR. Det finns ett behov av ca 200 000 kvotplatser varje år. Tillgången på kvotplatser är dock endast hälften så stor, dvs. UNHCR behöver konstant nästan 100 000 platser årligen. USA bidrar med en stor del av de platser som ställs till förfogande. Västeuropa sviker, här som annars, i flyktingpolitiken. En rad undanflykter förekommer naturligtvis, förklaringar till varför västvärlden, Västeuropa och dessutom Sverige, inte kan ta emot fler kvotflyktingar. Vi hör alldeles för ofta olika argument som enligt folkpartiets mening inte har särskilt stor tyngd. Flyktingkvoten är i dag 1 250. Det har den varit sedan 1976, då folkpartiet i regeringsställning medverkade till att höja den till den nivån. Den har legat still alldeles för länge, oavsett vad som har skett i världen med den totala mängden flyktingar. Det finns inga praktiska hinder för att höja kvoten. Vi tar redan i dag emot praktiskt taget 1 500 kvotflyktingar varje år. Det finns uppenbarligen inga större praktiska problem med att, utan ett beslut av riksdagen, höja kvoten med nästan 250 personer årligen. Då borde det inte finnas några våldsamma praktiska problem att höja den med ytterligare 250 platser årligen. Jag drar slutsatsen att det huvudsakligen är en prestigefråga, att förslaget kommer från fel håll. Jag hoppas därför att vi kan vänta och se nästa budgetår an. Möjligen kommer ett förslag om en höjning av flyktingkvoten då, från rätt håll. Slutligen vill jag, beträffande diskriminering i arbetslivet, nämna att folkpartiet har lagt ett särskilt yttrande i anledning av att diskrimineringsombudsmannens verksamhet kommer att utvärderas inom kort. Vi utesluter inte behovet av att då gå vidare med lagstiftning när det gäller diskriminering på arbetsmarknaden. Det kan mycket väl hända att vi då upptäcker att vi behöver vassare tänder när det gäller lagstiftning mot diskriminering. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Detta betänkande handlar huvudsakligen om anslag till invandrarverket och flyktingpolitiken. Den del av betänkandet som för utskottets del har tagit mest tid i anspråk gäller förvaltningsanslaget till invandrarverket. Vi har från samtliga oppositionspartier plussat på förvaltningsanslaget med 20 milj.kr., till 279 400 000 kr. Det finns anledning att säga några ord om det. Först och främst tycker jag att det är glädjande att vi är eniga i utskottet om detta anslag, att det inte finns några reservationer på denna punkt. Jag upplevde det som mycket olyckligt att man i propositionen hade gjort prutningar i den organisation invandrarverket anser sig behöva för att klara sina arbetsuppgifter. Det är få omorganisationer inom den statliga verksamheten som är så väl planerade och genomlysta som just omorganisationen av invandrarverket. SIV 89, som omorganisationen kallas, skall träda i kraft den 1 juli. Den har varit föremål för noggranna överväganden på olika nivåer. Det skulle naturligtvis ha varit mycket olyckligt om man behövt starta denna verksamhet med för små resurser redan från början. Om det är någonting statens invandrarverk har fått klä skott för, är det att man inte har klarat sina arbetsuppgifter genom åren, bl.a. beroende på att man har haft för litet resurser. Därigenom har vi fått långa handläggningstider hos invandrarverket, polisen och departementet. Detta har kostat mångdubbelt mer än de summor vi nu anslår extra till invandrarverket. Jag tycker också att det var illavarslande att man redan från starten diskuterade i termer av att man skulle inrätta tillfälliga anslagsposter, dvs. man skulle ge 5 milj.kr. extra till invandrarverket för att klara utflyttningen till kommunerna. Är det någonting verket har haft anledning att vara bekymrad över de senaste åren, är det detta att man har plottrat fram och tillbaka med pengarna. I stället för att ge fasta resurser till handläggningssidan och andra verksamheter har regeringen och också riksdagsmajoriteten vid flera tillfällen plockat fram och tillbaka med pengar. Man har gett extra anslag för extra kostnader. Sedan har anslagen gått ut. Efter ett halvår har man plussat på igen. Det är denna ryckighet som harlett till att verksamheten har tagit så mycket stryk under de senaste åren. Det är bra att vi nu i enighet kan se till att invandrarverket får starta med åtminstone samma anslagsstorlek som man anser sig behöva för att klara sina arbetsuppgifter och därmed klara det som är huvudmålet, dvs. att hålla nere handläggningstiderna och få en snabb utflyttning till kommunerna. Det kan också noteras att förvaltningsanslagen handlar om 279 milj.kr. De anslag vi behandlar litet senare i detta betänkande, bl.a. till förläggningsverksamheten, handlar om drygt 1,3 miljarder. Ersättningen till kommunerna för socialbidrag och olika andra åtgärder uppgår till nästan 2 miljarder. Det glöms nästan bort när man diskuterar anslagen inom detta område. Den flykting som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd blir, från det datum han får permanent uppehållstillstånd, också invandrare i vårt samhälle. Som invandrare möter man en rad frågeställningar som man knappast kan förbereda sig för. De flesta har tvingats lämna sitt land under mycket tumultartade omständigheter. Det gör också att de är ganska dåligt förberedda på att komma till ett nytt samhälle. Vi upplever från centerns sida att all tid och kraft hos invandrarverket och alla som över huvud taget jobbar med flyktingoch invandrarfrågor har gått åt till att arbeta med just flyktingfrågan. De invandrarpolitiska frågorna har kommit i skymundan. Det är kanske inte så onaturligt, med tanke på den situation som har varit. Vi har i en motion tagit upp behovet av en översyn av hur de invandrarpolitiska målen i samhället uppfylls. Vi har i bred enighet här i riksdagen vid ett par tillfällen fattat beslut om inriktningen av invandrarpolitiken. Vi har slagit fast de tre målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det är bara att konstatera att man inom de olika samhällssektorerna i dag kan finna rätt stora brister när det gäller uppfyllandet av dessa mål för de stora flyktingoch invandrargrupperna. För många invandrare är mötet med det svenska samhället ganska omstörtande. Det är ingalunda så enkelt för invandrarna att finna sig till rätta i ett nytt samhälle. Två olika TV-program för en tid sedan skildrade en familj från El Salvador — vilka problem och svårigheter familjen mötte i Sverige. Dessa TV-program visade ganska bra hur det är att komma till ett nytt samhälle. Vi i centern har i vår motion pekat på några områden som vi anser bör granskas speciellt. Ett av dessa områden är arbetsmarknaden. Vi vet att åtskilliga flyktingar som har fått uppehållstillstånd inte får arbete trots att de har en gedigen utbildning. Vi vet att andra generationens invandrare, barn och barnbarn till dem som har kommit till Sverige tidigare, bevisligen i större utsträckning än jämnåriga svenskar drabbas av arbetslöshet. På skolans område har det genom undersökningar framkommit att en mindre andel av invandrarbarnen än svenska barn söker sig vidare till gymnasiet och till högskolan. Studieavbrotten är också vanligare i denna grupp. När det gäller åldringsvården kan man konstatera att de invandrare som kom till Sverige under efterkrigstiden som arbetskraftsinvandrare nu befinner sig i pensionsåldern. Ganska få kommuner har hittills planerat för att de kommer att få en helt annan sammansättning i fråga om antalet åldringar under 90-talet än tidigare och för att speciella hänsyn måste tas till dem som har en utländsk bakgrund. På radiooch TV-området finner man att ganska få språkområden får service därifrån. Sändningstiderna är begränsade. I den mån utökningar har gjorts har det skett på bekostnad av andra språkgrupper. Beträffande stödet till föreningar, tidningar, samfund, kyrkor och kultur kan man notera att ganska blygsamma belopp utgår till dessa grupper. I många fall har uppräkningarna inte varit tillräckliga för att hålla inflationen stången. Centern anser att det finns ganska goda skäl att göra en ordentlig utvärdering av invandrarpolitiken med utgångspunkt i den målsättning som riksdagen har lagt fast och att denna utvärdering får utgöra underlag för ett åtgärdsprogram för 90-talet eftersom allt större grupper omfattas av invandrarpolitiken. En del av detta arbete påbörjades av den invandrarpolitiska utredningen. Tyvärr fick den utredningen inte fullfölja sitt arbete. Sedan utredningen avslutade sitt arbete har det hänt väldigt mycket i vårt samhälle som motiverar att man börjar om med detta arbete från grunden. I dag omfattas nya grupper av de invandrarpolitiska målen, som inte direkt diskuterades i samband med utredningen i början av 80-talet. För många flyktingar är vistelsen i Sverige en tidsbegränsad vistelse — åtminstone hoppas invandrarna det när de kommer. De flesta vill ju återvända hem. I en reservation tas en del av problemen i samband med återvandringen upp och anslaget till Sociala missionen/Diakonia, som har utarbetat ett arbetsprogram för återvändande flyktingar. I reservationen föreslår vi att samhället skall stödja denna verksamhet med 400 000 kr. Jag tror att det är mycket viktigt att man från samhällets sida backar upp denna typ av projekt. Statens invandrarverk, departementet, m.fl. har ju sett över frågor som rör återvandring. För att problemen i samband med denna skall klaras av behöver fler involveras i detta arbete. Vi tror att frivilligorganisationerna kan göra mycket, och det är därför viktigt att sådana projekt stöds. I övrigt finns det, herr talman, en rad både stora och små frågor i detta betänkande, men jag väljer att spara dem till en senare debatt. Vi kommer ju att få anledning att debattera invandraroch flyktingfrågor vid ytterligare ett tillfälle under riksmötet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 13, 14, 19 och 25.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar tas en rad förslag som berör invandrarpolitiken upp — om nu någon till äventyrs kommer ihåg vad den innebär, bl.a. högtidliga målsättningar om jämlikhet, valfrihet och samverkan som riksdagen har fattat beslut om tidigare. Dessutom tas flyktingpolitiken, kampen mot rasismen och den nya omorganisationen av invandrarverket upp. Det säger sig självt att om så många stora och viktiga frågor behandlas i en enda debatt blir belysningen av frågorna naturligtvis bristfällig. Med tanke på Prot.

Herr talman! Det är lätt att i dag konstatera att ett förverkligande av den av riksdagen fastställda invandrarpolitiken är mer avlägsen än någonsin; framför allt gäller detta frågor som berör invandrarnas situation i samhället och på arbetsmarknaden. Det är lätt att konstatera att det pågår en tilltagande yrkesmässig, socialt och ekonomiskt, utbildningsmässig och bostadsmässig segregation av invandrarna. Det är också lätt att konstatera att arbetslösheten bland invandrarna konstant är mer än dubbelt så hög som för svenska medborgare. Och den är ännu högre för invandrarungdomarna. Det är lätt att konstatera att det pågår en omfattande diskriminering på arbetsmarknaden som drabbar framför allt invandrarungdomar. Det är lätt att konstatera att situationen för invandrarkvinnor blir allt värre, och de utgör i dag den i särklass mest utsatta gruppen i samhället.

Hur kommer det sig att ett parti som folkpartiet inte har ett enda förslag i dag som berör invandrarpolitiken? Folkpartiet har i och för sig visat ett berömvärt och positivt intresse för flyktingbarnens situation, vilket är bra. Men varför har samma intresse upphört när det gäller samma barn, flyktingbarnen, som har blivit ungdomar och som lever i Sverige och som i dag riskerar att slås ut? Lyssnar ni inte till rapporterna om ökad kriminalitet när det gäller ungdomar just från Latinamerika? Vad väntar ni i folkpartiet på? Väntar ni på att det skall bli öppna rasistiska kravaller som massmedia skall rapportera som förstasidesnyheter? Behövs det för att ni skall reagera? Det är lätt att konstatera att om ingenting görs när det gäller invandrarnas situation på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt och om invandrarnas utslagning och segregation tillåts fortsätta, kommer vi på 90-talet att ha inte ett B eller C-lag i samhället utan ett underproletariat, vilket får förödande konsekvenser för samhällsutvecklingen. Den öppna rasismen kommer då att få gynnsam grogrund till skam för arbetarrörelsen och de värderingar som den säger sig representera. För att undvika en sådan utveckling bör, såsom invandrarverket mycket riktigt också har påpekat i sin anslagsframställning, två principer slås fast för samhällets insatser. Samhället skall tillhandahålla svenskundervisning, yrkesutbildning och lämplig praktik på sådana ekonomiska villkor att var och en kan delta. Kvalifikationer förvärvade i Sverige eller utomlands skall accepteras av arbetsgivare utifrån kvalifikationernas faktiska värde. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i en rad yrkanden föreslagit konkreta åtgärder som förbättrar invandrarnas, invandrarkvinnor nas och ungdomarnas situation. En del av dessa förslag behandlas i dag i olika reservationer, till vilka jag yrkar bifall. Vad gäller flyktingpolitiken anser vi från vänsterpartiet kommunisterna att det, för att förverkliga den humana och generösa flyktingpolitik som riksdagen har beslutat om, krävs åtgärder och framför allt politisk uppmärksamhet och debatt på fyra problemområden. För det första krävs en lagstiftning som till sin bokstav och praktiska tillämpning motsvarar den anda av humanism och generositet som riksdagsbeslutet innebär och som sammanfaller med den allmänna rättsuppfattningen. För det andra måste vi skapa en effektiv, kompetent och human flyktingmottagning, som verkar för att slussa flyktingarna på ett smidigt och harmoniskt sätt in i det svenska samhället och verkar för deras funktionella integrering. Där kan jag tillägga att detta är en förutsättning för flyktingpolitikens förverkligande. För det tredje bör vi verka för att förhindra alla åtgärder som verkar generellt på flyktingområdet och som i praktiken ställer utlänningslagen åt sidan, exempelvis visumtvånget för chilenska flyktingar. Vad hjälper det om vi har en utmärkt lagstiftning när vi genom generella åtgärder förhindrar flyktingar att komma hit? För det fjärde krävs åtgärder på det internationella planet, främst bland de nordiska länderna och de övriga europeiska länderna, som syftar till internationella överenskommelser, där Europa river sina nuvarande murar mot flyktingströmmar och tar ett större ansvar för de stora flyktingproblemen i världen. Detta i sig utesluter varje form av harmoniering av flyktingpolitiken med EG-ländernas, vilket skulle komma att innebära en kraftig försämring av den svenska flyktingpolitiken. Herr talman! På alla dessa områden har vpk lagt fram förslag, som jag inte hinner utveckla ingående. Men ett område betraktar jag som särskilt viktigt i dag, och det är flyktingmottagandet. Det är ytterst positivt att utskottet i dag, med tillstyrkande av bl.a. en vpk-motion, vill öka inslaget till invandrarverket med 20 miljoner för den nya omorganisationen. Det verkar som att alla numera är medvetna om att vi inte har råd att misslyckas med den nya omorganisationen, som syftar till att förkorta väntetiderna och påskynda utplaceringen av flyktingar till olika kommuner. Som bekant finns det mer än 5 000 flyktingar som redan har fått politisk asyl med åtföljande arbetsoch uppehållstillstånd men som fortfarande bor i förläggningarna och inte kan placeras ut i olika kommuner. Detta problem måste vi lösa om vi över huvud taget skall lyckas med att förverkliga en human och generös flyktingpolitik. En förutsättning för det är att man löser bostadsfrågan. Vi från vänsterpartiet kommunisterna har redan tidigare, för två år sedan, föreslagit att regeringen skall anslå medel till kommunerna för tillfälliga genomgångsbostäder, som skall vara tillgängliga för alla, inte bara flyktingar, som är i omedelbart behov av en bostad — detta för att undvika en segregation av flyktingar i kommunen. Dessa bostäder skall vara av godtagbar standard, och de bör tilldelas frivilligt, dvs. att den som tilldelas en sådan bostad skall behålla sin plats i den ordinarie bostadskön för att verkligen understryka att dessa bostäder är tillfälliga och inte skall permanentas. Nu har regeringen delvis gått det kravet till mötes genom att anslå vissa medel för tillfälliga genomgångsbostäder. Men vi anser att dessa medel är helt otillräckliga. Om vi skall lyckas med att genomföra en harmonisk placering av flyktingar i olika kommuner måste vi satsa för att lösa bostadsfrågan. Någon annan lösning finns inte. Herr talman! Hitintills har invandrarverket i sin politik vad gäller flyktingmottagande följt den s.k. hela-Sverige-strategin, som innebär att man placerar flyktingar i princip där det finns tomma bostäder. Dessa bostäder i Sverige finns i de regioner som redan är avfolkade och följaktligen saknar arbetsmöjligheter. Vi anser att det nu är dags att börja ompröva denna hela-Sverige-strategi. Vi anser att det är dags att börja utgå från flyktingarnas egna krav och behov. Vi anser att dessa tillfälliga genomgångsbostäder bör byggas i sådana kommuner som också har en godtagbar arbetsmarknadssituation, så att flyktingarna skall kunna skaffa jobb för att försörja sig. Det är inte bra vare sig för flyktingar eller för samhället att folk bor i sådana kommuner där det inte finns sysselsättning och får försörjas med allmänna medel i flera år i rad. Vpk har i många år föreslagit en ökning av flyktingkvoten. Vårt förslag innebär att flyktingkvoten skall ökas från 1 250, som den nu är, till 3 000. Det här kravet har inte fått gehör i kammaren. Det kan bero, som Maria Leissner sade, på att det har kommit från fel håll. Nu finns det i alla fall, åtminstone av reservationerna att döma, större intresse för att öka flyktingkvoten. Jag hoppas att det kommer att bli så i och med omröstningen i kammaren. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till alla de reservationer där miljöpartiet finns med och dessutom till reservation 8, som handlar om placering av barnfamiljer och ensamma barn, samt till reservation 21, som handlar om genomgångsbostäder för flyktingar. Jag hade tänkt beröra arbetsmarknaden, men jag lämnar ämnet eftersom det har berörts så ingående av Alexander Chrisopoulos. Jag instämmer i mycket av vad Alexander Chrisopoulos sade om hur svår arbetsmarknaden är — det känner alla till — speciellt för invandrarungdomar. Första generationen invandrare som kom hit fick arbete, men ungdomarna har kommit att hamna vid sidan om. Som lärare i sfi i 20 år har jag sett invandrarungdomar växa upp och bli utan arbete i större utsträckning än svenska ungdomar. Annars skulle jag vilja säga att Sveriges flyktingoch invandrarpolitik är kluven i omvärldens ögon. De människor som får stanna i Sverige blir från statens sida bemötta med respekt och, jämfört med många andra länders bemötande, med generositet. De får bra bostad, bra undervisning i svenska språket. Barnen får undervisning både i svenska och i hemspråk, dvs. undervisning i sitt eget modersmål. De får läkaroch tandläkarvård så snart de har fått sitt personnummer i samma utsträckning som andra i Sverige boende. De får också samma skyldigheter som svenskar: att arbeta, betala skatt, följa landets lagar, sända sina barn till skolan, delta i olika aktiviteter och styra sina egna liv. Men enskilda människor och en del arbetsgivare bemöter dem på ett annat sätt. När det gäller arbetsgivarna kan man konstatera att invandrare har betydligt svårare att få arbete, även om de har goda kunskaper i svenska eller likvärdig utbildning. Jag känner exempelvis till en civilingenjör, som fick vara kollektivanställd ända till dess att han gick med i civilingenjörernas fack — detta trots att han hade godkänd utbildning från annat land. Det verkar som om man diskriminerar så länge man törs göra det. Ute i samhället diskrimineras dessa människor också. Fördomar florerar och främlingsrädsla och främlingsfientlighet förekommer. Ja, dessa människor misshandlas t.o.m. därför att de är just invandrare. Med glädje har jag noterat ett yttrande som Georg Andersson fällde vid en frågestund i höstas. Han sade då: Har en flykting fått stanna av flyktingskäl eller av humanitära skäl, skall han behandlas rättvist och ej misstänkliggöras på något sätt. Men att få komma till Sverige, att få åtnjuta svenskt beskydd, att få svensk flyktingstatus eller att få stanna här av humanitära skäl är svårt. Den som t.ex. talar med en polis vid gränsen blir ofta inte trodd. Jag har funderat över dessa saker och jämfört med den debatt som fördes här i kammaren i samband med frågestunden i fredags. Jag tänker då på debatten om misshandlade kvinnor. Även våldtäkter berördes då. Det är ju ofta så, att kvinnor inte blir trodda. Man tvivlar helt enkelt på att de talar sanning. Detta gäller ofta också flyktingar. Flyktingar tappar väldigt lätt självförtroendet när de märker att folk inte tror vad de säger. De som har starka flyktingskäl — sådana som har blivit förföljda, trakasserade eller torterade — vågar kanske inte ens begära asyl. Därför anser vi i miljöpartiet att man skall fråga utlänningar om de ämnar söka asyl. De skall dock inte mötas av polisen utan av civil personal. Polisen representerar ju den grupp i deras hemland som nästan undantagslöst har bedrivit den hårdaste förföljelsen. Asylsökande skall också omedelbart få tillgång till en tolk som de själva godkänner samt till juridiskt biträde. Den nya utlänningslagen skall debatteras den 31 maj. Därför tar jag upp den frågan i mitt anförande då. Här skall jag endast ta upp de frågor som dagens debatt gäller. Det översynsarbete som inleddes 1987 och som resulterade i betänkandena ”Översyn av utlänningslagen” och ”Kortare väntan” samt organisationsutredningen om invandrarverket, SIV 89, har haft som mål att handläggningstiderna skall kunna förkortas och att flyktingmottagningen skall kunna effektiviseras. Det är ju inhumant och oerhört kostsamt att ha så långa handläggningstider. Jag ser därför med tillfredsställelse att pengar och resurser ställs till förfogande för att väntetiderna skall kunna förkortas. Men man måste också ha i åtanke de tragedier som utspelas då människor får nej utan att deras ärende har prövats enligt deras önskemål och utan att de har blivit trodda. Även om vi vill förkorta väntetiderna och tror att allt därmed är löst, måste vi således se till att vi för en human flyktingpolitik. Vi måste låta människor få komma hit och få sin sak prövad. En ytterligare förkortning av väntetiderna är angelägen speciellt för de ensamma barnen och för barnfamiljer. Barnen, liksom de vuxna, har svåra upplevelser bakom sig. En ytterligare förkortning av väntetiderna är därför viktig för både den fysiska och den psykiska hälsan men också för barnens och barnfamiljernas framtid. De ensamma barnens placering bör noga övervägas. Man måste ta ställning till om de skall placeras i grupphem, hos släktingar eller i svenska familjer. Vi i miljöpartiet anser i likhet med vpk att alla partier bör vara företrädda i invandrarverkets styrelse. Flyktingpolitiken är liksom utrikespolitiken ett område där det bör finnas en stor majoritet bakom besluten. Därför bör även vi sitta med i invandrarverkets styrelse, som styr och leder den här verksamheten. Vidare konstaterar jag att det finns ett stort antal reservationer i detta ärende. För mig står det klart att vissa frågor är för svagt förankrade inom partierna. Vi anser alltså att flyktingar redan vid ankomsten till Sverige skall mötas av civil personal. Dessutom skall flyktingar ha en tolk som de själva har godkänt. Likaså skall ett juridiskt biträde kopplas in omedelbart efter det att en utlänning har begärt asyl. Det är viktigt att alla duktiga advokater som har arbetat länge med asylfrågor och asylutredningar kan komma i fråga. Organisationer som Amnesty, Röda korset och Rädda barnen kan på olika sätt hjälpa till och ha insyn när det gäller de olika flyktingslussarna. Bl.a. kan de förmedla namn på advokater. Vidare anser vi att det inte finns någon risk för att Sverige betraktas som ett flyktingfientligt land bara därför att vi aktivt stöder dem som vill återvandra till sitt eget land — en fråga som också tas upp i betänkandet. Vi har föreslagit ett utökat anslag till Sociala missionen/Diakonia. Vi vill nämligen att denna organisation även i fortsättningen skall få stöd av invandrarverket. Stödet måste ha en viss omfattning för att arbetet skall kunna vara meningsfullt. Jag yrkar bifall till reservation 12, där jag hemställer att ytterligare 4 100 000 kr. anslås för åtgärder på detta område. Vi i miljöpartiet anser i likhet med föregående talare att den fasta flyktingkvoten skall höjas, särskilt med tanke på de stora flyktingströmmar som har tillkommit under det senaste årtiondet — främst i Asien men även på andra håll. Så till frågan om utplaceringen av flyktingar i kommunerna. Alla kommuner har ju gjorts delaktiga i flyktingmottagandet. I och med detta har människorna större förståelse för flyktingar. Det är alltså inte så, att det har uppstått en flyktingfientlighet. I stället kan vi konstatera att kommuner, skolor och kyrkor kämpar för att få behålla de flyktingar som bott i kommunen. Därför är det viktigt att vi fortsätter med detta arbete och stöder kommunernas mottagande av flyktingar. Det här måste vara en angelägenhet för hela landet även i fortsättningen. Således stöder vi förslaget om att flyktingarna skall få genomgångsbostäder. Handikappade flyktingars situation bör särskilt beaktas. Rehabiliteringsinsatser bör göras redan under väntetiden. Likaså skall handikappade flyktingar ha tillgång till de olika hjälpmedel som de behöver. Vidare bör det finnas ett enhetligt system för flyktingarnas sjukjournaler. Samma system bör således tillämpas över hela landet. Journalerna skall följa flyktingen vid eventuell förflyttning. Diskriminering av flyktingar, invandrarfientlighet och rasistiska tendenser Prot. 1988/89:107 skall motarbetas och förebyggas. Diskrimineringslagstiftningens effekter 2 maj 1989 måste studeras och följas upp. Vid behov måste lagstiftningen förstärkas eller förändras. Avslutningsvis vill jag framhålla att det viktigaste här är medmänsklighet och humanitet. Det är kärleken till medmänniskorna som blir avgörande när det gäller vår vilja att ta emot lidande människor från andra delar av världen. I detta sammanhang tänker jag på en dikt av Erik Gustaf Geijer. Två av raderna i dikten lyder: ”Ty av den kärlek, som går genom världen, föll ock en strimma in i min själ.” Vad jag här har framfört har sin grund i fakta, möjligheter och olika konkreta ställningstaganden — alltså det som vi sysslar med här i riksdagen. Men samtidigt har det med medmänsklighet, kärlek och förståelse att göra. Då och då hör jag repliker om att det skulle finnas ett förakt för känslor här i riksdagen. Men jag har också märkt att det finns starka känslor och ett verkligt engagemang hos politiker från alla partier, och det är säkert en förutsättning för arbetet på denna arbetsplats. Bevare oss för känslokalla politiker!

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 behandlas två propositioner. Den ena är arbetsmarknadsdepartementets budgetförslag, där regeringen föreslår medel till statens invandrarverk i avvaktan på särskild proposition. Denna särskilda proposition gäller bl.a. invandrarverkets nya organisation och behandlas också i detta betänkande. Kritik har riktats mot vårt flyktingmottagande, framför allt när det har gällt de långa handläggningstiderna. De asylsökande har fått vänta alltför lång tid på besked — en väntan som naturligtvis har varit oerhört påfrestande. För att komma till rätta med problemen inledde regeringen 1987 ett översynsarbete. Ett resultat av detta arbete har riksdagen att ta ställning till i dag, och det är ett förslag som gäller den nya, regionaliserade organisationen för statens invandrarverk. Det är ett beslut som har stor betydelse för vår flyktingpolitik. Eftersom flyktingpolitiken och flyktingmottagandet är föremål för mycken diskussion vill jag redovisa hur den nya organisationen kommer att fungera. Avsikten är att minska de långa väntetiderna för de asylsökande, att få till stånd ett bättre flyktingmottagande och att minska samhällets kostnader. I den nya organisationen kommer den asylsökande till en utredningssluss. Det kommer att finnas fyra sådana slussar i landet, nämligen i Flen, i Carlslund i Upplands Väsby, i Mölndal och i Malmö -— inte Helsingborg, som tidigare har sagts. Varje utredningssluss har ett geografiskt upptagningsområde. Den asylsökande bor på slussen under utredningstiden. Polisen, som även i den nya organisationen kommer att göra utredningarna, arbetar på slussarna. Normalt skall utredningarna vara klara på två veckor. Vid utredningsslussarna finns det också handläggare från invandrarverket, som i klara ärenden kan fatta beslut omgående. I de ärenden där det inte går att fatta beslut genast skall beslut fattas inom sex veckor från det att polisens 17 Prot. 1988/89:107 utredning är klar. Görs överklaganden till regeringen kan det dröja ytterligare någon tid, men mer än sex månader skall ingen behöva vänta på besked. Om en asylsökande inte har bostad ordnad hos någon nära anhörig sker inkvartering på en s.k. asylförläggning tills det slutgiltiga beskedet kommer. Enligt beslut skall antalet fasta förläggningar vara 18. I dag finns det 5 fasta och ca 60 tillfälliga förläggningar. Avsikten är att antalet successivt skall minska när handläggningstiderna blir kortare, men det beror också på tillgången på kommunplatser. Landet kommer som ett led i regionaliseringen att delas in i fyra regioner. Regionkontor kommer att finnas i Sundsvall för den norra, i Flen för den östra, i Mölndal för den västra och i Alvesta för den södra regionen. Regionkontoren kommer bl.a. att svara för ledningen av förläggningsverksamheten, det viktiga samarbetet med kommunerna, utbetalning av statliga bidrag liksom samverkan med folkrörelserna och invandrarorganisationerna i sin region. Kommunernas nuvarande bostadsbrist är ett problem när det gäller flyktingarnas bosättning i kommunerna. För att öka det kommunala mottagandet har nu kommunerna en möjlighet att få ersättning för s.k. genomgångsbostäder. Det bör också sägas att kommunerna trots bostadsbristen har ökat sitt flyktingmottagande. Det är naturligtvis viktigt att invandrarverket ges de resurser som behövs för att klara den nya organisationen och ett förbättrat flyktingmottagande. Det är också ett sätt att minska statens kostnader. Ju kortare handläggningstid och ju fortare en flykting får en kommunplats, en bostad och ett arbete och kan försörja sig, desto bättre är det för den enskilde individen och desto mindre blir kostnaderna för samhället. För att ge den nya organisationen förutsättningar för en bra start får invandrarverket ett betydande resurstillskott enligt regeringens förslag. Man får dessutom, för att klara av balanserna, 5 miljoner extra för det första verksamhetsåret. Invandrarverket får också 5 miljoner under ett år för en förstärkning av regionkontoren. En majoritet i utskottet, bestående av de borgerliga partierna plus vpk och miljöpartiet, ansåg emellertid att invandrarverket behövde ytterligare 20 miljoner till personal, utbildning, resor och information. I propositionen står det att regeringen noga kommer att följa och analysera reformarbetet bl.a. när det gäller tillströmningen av asylsökande, handläggningstiderna, förläggningssituationen och kostnadsutvecklingen. Vidare sägs det att det hos regeringen finns en beredskap för att rätta till sådant som går snett. Därför anser vi socialdemokrater i utskottet att de medel som regeringen föreslår just nu är tillräckliga, men vi motsätter oss inte ytterligare medel till invandrarverket utan nöjer oss med att avge ett särskilt yttrande. I betänkandet behandlas också ett antal motioner som på olika sätt berör vårt mottagande av asylsökande och flyktingar. Dessa motioner har resulterat i 36 reservationer, och det skulle ta alltför lång tid att kommentera alla, men jag vill ändå ta upp några. I reservation nr 1 av folkpartiet och miljöpartiet anser man ”att handläggningstiderna i asylärenden fortfarande är alltför långa, även om en hel del har gjorts för att förkorta dem, och att det därför är angeläget att väntetiderna förkortas”. Folkpartiet talar också om ett värdigt flyktingmottagande. Jag vill därför fråga i första hand folkpartiet: Tror ni inte att invandrarverkets nya organisation kommer att fungera? Tror ni inte att polisen klarar att göra utredningar inom två veckor? Tror ni inte att invandrarverkets personal klarar att fatta beslut inom sex veckor från det att polisens utredningar är klara? Miljöpartiet anser i reservation nr 2 att polisen inte skall göra asylutredningar, utan att särskilda asylnämnder skall förhöra och göra en första utredning. Asylnämnderna skall enligt den motion som ligger till grund för reservationen efter prövning och utredning avgöra om den asylsökande får stanna eller inte. Vidare sägs det i motionen att en asylnämnd skall bestå av en domare som ordförande samt lekmän eller sakkunniga på olika områden, t.ex. medicin, psykologi och internationella frågor. Det är alltså en sorts domstol. I dag fungerar det så att polisen gör utredningen och invandrarverkets personal fattar besluten. Jag kan också tillägga att det när det gäller utvisning eller avvisning är två av invandrarverkets tjänstemän som fattar beslutet. Det förslag som miljöpartiet framför kommer knappast att medföra att handläggningstiderna förkortas, snarare tvärtom. I reservationerna nr 6 och 7 vill vpk och miljöpartiet ge ytterligare medel till invandrarverket så att kvalificerade psykologer och kuratorer kan anställas på förläggningarna. Både vpk och miljöpartiet har tillsammans med de borgerliga partierna föreslagit att invandrarverket skall få ytterligare 20 miljoner till bl.a. personal. Frågan om vilken personal som skall finnas på förläggningarna måste alltså vara en fråga för invandrarverket att självt avgöra och i så fall inom budgetramen. När en asylsökande har fått uppehållstillstånd och kommunplats har flyktingen rätt till den sjukvård som drivs av landstinget. Skillnaden mellan vpk:s och miljöpartiets reservationer är att vpk anser att psykologer skall finnas på förläggningarna, medan miljöpartiet anser att psykologoch kuratorskompetens i första hand bör finnas på de fyra utredningsslussarna. Jag vill påminna miljöpartiet om att den nya organisationen innebär att de asylsökande kommer att befinna sig på slussarna i två veckor. Folkpartiet, centerpartiet och miljöpartiet tar i reservation nr 13 upp frågan om återvandring och anser att det program för återvändande flyktingar som utarbetats av Sociala missionen och Diakonia skall vara en förebild för hur arbetet med återvandring skall bedrivas i fortsättningen. En särskild arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet har arbetat med de här frågorna och lade i april förra året fram en rapport. I budgetpropositionen finns förslag som bygger på arbetsgruppens rapport och även redovisas utförligt. Sociala missionen/Diakonia får projektpengar av bl.a. statens invandrarverk. Jag kan inte se några större skillnader mellan reservationen och det som sägs i budgetpropositionen. Reservation nr 14 gäller utvärdering av de invandrarpolitiska målen — jämlikhet, valfrihet och samverkan. Reservanterna, centern och miljöpartiet, vill att en utvärdering görs inom de olika samhällssektorerna, och att utvärderingens resultat skall ligga till grund för ett åtgärdsprogram. Den praktiska invandrarpolitiken bedrivs av kommuner och landsting. De flesta Prot. 1988/89:107 kommuner har också invandrarnämnder, som bl.a. arbetar med att se hur de invandrarpolitiska målen uppfylls i den egna kommunen. Många kommuner har också utarbetat invandrarpolitiska program. Kommuner och landsting har att ta hänsyn till äldre invandrare och flyktingar när de gör sina planer för äldreomsorgen. Kommunerna har också att ta hänsyn till invandraroch flyktingbarnen i sina barnomsorgsplaner, och skolan måste planera sin undervisning efter antalet invandraroch flyktingbarn. Länsmyndigheterna gör också en hel del. Jag kan ansluta mig till tanken på att det kommer att behövas en utvärdering av målen för vår invandraroch flyktingpolitik, men jag tycker att det är för tidigt att göra den nu. 72 Tre reservationer tar upp flyktingkvoten, och reservanterna vill att den skall höjas. Moderaterna anger ingen siffra. Folkpartiet vill öka kvoten med 500 personer under nästa budgetår till 1 750 personer. Vpk vill höja siffran till 3 000. Flyktingkvoten är bl.a. avsedd att användas för uttagning av flyktingar eller andra personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation eller för att ta hand om de fall där UNHCR har svårigheter att hitta ett lämpligt placeringsland. Kvoten kan också användas för personer som är förföljda och befinner sig i fara men som inte kunnat lämna sitt land. En mindre del av kvoten används också för handikappade, för krigsskadade flyktingar och för tortyroffer. Flyktingkvoten är för närvarande 1250 personer per år. Men antalet faktiskt överförda flyktingar varierar år från år därför att ett uttagningsbeslut inte alltid följs av ett utresetillstånd. För t.ex. budgetåret 1986/87 togs 1 683 personer emot på kvoten. Flyktingarna kommer oftast från något flyktingläger. Regeringen kan också, om det visar sig nödvändigt, besluta om ytterligare överföring under budgetåret. Jag kan dela uppfattningen att flyktingkvoten på sikt bör höjas, när de praktiska omständigheterna så medger. Med den situation som vi just nu har i vårt flyktingmottagande är det knappast möjligt. De som tas ut på kvoten har redan när de kommer till Sverige uppehållstillstånd och bör ha en kommunplats ordnad. Vi har redan nu nästan 6 000 människor på flyktingförläggningarna som har uppehållstillstånd och som väntar på kommunplats. Reservationerna 20 och 21 handlar om genomgångsbostäder. I den moderata reservationen anser man att kommunerna kortsiktigt bör sänka sin ambitionsnivå och ordna genomgångsbostäder i t.ex. småhus. I vpkreservationen understryker man nödvändigheten av att staten finansierar genomgångsbostäderna. Det är precis vad invandrarverket gör. Man ger kommunerna möjlighet att få bidrag till genomgångsbostäder, vilket en del kommuner också har använt sig av. Från invandrarverkets sida anstränger man sig verkligen för att så att säga sälja den här idén till landets kommuner. Men det finns tyvärr en ganska stor tveksamhet hos många kommunpolitiker. De minns de baracker som bl.a. danskar och finnar bodde i på 50 och 60-talen, och det vill de inte ha tillbaka. Men invandrarverket fortsätter att försöka övertyga kommunerna och bedriver just nu en intensiv konferensverksamhet med landets kommuner när det gäller flyktingmottagningen inför den närmaste treårsperioden. har rätt till hälsoundersökning, akutsjukvård, förlossningsvård och vård vid Prot. 1988/89:107 abort samt även till akut tandvård. Jag vill påminna om att med invandrarver 2 maj 1989 kets nya organisation blir handläggningstiderna avsevärt mycket kortare än tidigare. När den asylsökande fått uppehållstillstånd har han eller hon samma rätt till sjukvård som andra invånare här i landet. Folkpartiet tar i reservation nr 27 upp barnhälsovården. Det är litet svårt att tyda om reservationen gäller asylsökande barn eller flyktingbarn. Jag utgår från att den gäller flyktingbarnens situation. Socialstyrelsen har i sin rapport Flyktingbarns behov av stödinsatser lämnat en redogörelse för vad som görs och även kommit med förslag om vad som behövs ytterligare. Men det är kommuner och landsting som ansvarar för att flyktingbarnen får den hjälp de behöver. I kommunerna är det socialnämnden som har ansvar för att barn och ungdom växer upp under trygga förhållanden. Enligt hälsooch sjukvårdslagen skall alla erbjudas god vård, oberoende av språk, religion och kultur. Många landsting arbetar redan med olika insatser när det gäller flyktingbarnen och även med hela flyktingfamiljerna. Handikappade asylsökandes och flyktingars problem bör uppmärksammas särskilt, framhålls det i reservation nr 28 av moderater, folkpartister och miljöpartister. Landstingen får särskilda bidrag för extra vårdinsatser för handikappade flyktingar, och ekonomiskt bidrag lämnas även under längre tid än tre år för de kommuner som tar emot handikappade flyktingar. Invandrarverket har också tillgång till en mottagningsenhet vid regionsjukhuset i Linköping. Den förläggning som finns i närheten, Moheda, har byggt upp en särskild enhet för handikappade flyktingar. De handikappade flyktingar som kommer till Sverige via flyktingkvoten vårdas också för det mesta en tid vid regionsjukhuset. Den nyligen tillsatta handikapputredningen skall, som det står i direktiven, bl.a. beakta behoven för personer med invandrarbakgrund som har omfattande funktionshinder. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! I sitt anförande försvarade Maud Björnemalm något regeringens proposition avseende anslagen. Jag tror att det är mycket viktigt att ta lärdom av de senaste fyra årens anslagsgivning till invandrarverket. Kännetecknande för den har varit att för litet pengar har givits för att invandrarverket skall kunna klara sina arbetsuppgifter. Vid varje tillfälle har det sagts att regeringen har handlingsberedskap. När man väl har skjutit till det extra anslaget har de pengarna kommit för sent, vilket gjort att det har tagit lång tid innan man har kunnat få i gång organisationen och utbilda ny personal. Dessutom är ju den personal som har funnits vid invandrarverket mycket kvalificerad, och man kan väl bara konstatera att det inte är så lätt att få en anställd att stanna kvar på den typ av tungt och ganska svårt jobb som det är fråga om för en handläggare, om man inte vet om tjänsten gäller för ett halvår, ett år eller fem år. En av de viktigaste lärdomar vi kan dra tror jag därför är att vi måste ha en långsiktighet i anslagsgivningen, om invandrarverket skall kunna klara sina uppgifter. I den plan för hur invandrarverket skall fungera som man har utarbetat 21 inom ramen för SIV 89 har man fastlagt tuffa målsättningar för hur man skall kunna klara handläggningstider och annat. Vi har bedömt — i varje fall har vi gjort det från oppositionens sida — att invandrarverket mycket noggrant har gått igenom vad verket behöver när det gäller resurser. Därför tycker vi att det är litet av traditionell smågnetighet när utskottsmajoriteten vill spara några miljoner här och några miljoner där på tjänster i en ganska stor organisation. Alla vi som sitter i den här kammaren vet ju att om man misslyckas med att hålla nere handläggningstiderna, så rinner pengarna ut i ökade förläggningskostnader och kostnader för längre väntetider ute i kommunerna. Det kostar mångdubbelt mer än de 20 milj.kr. som vi vill öka anslaget med. Man skall också ha klart för sig att personalen på ett mycket förnämligt sätt har ställt upp för en väldig omorganisation, som innebär att alla får söka nya tjänster. Då tycker vi att också riksdagen måste visa att den verkligen tror på den nya organisationen och är beredd att ge invandrarverket det anslag som verket behöver för att kunna starta från rätt nivå vid den nya organisationens ikraftträdande den 1 juli. Sedan kommenterade Maud Björnemalm helt kort utvärderingen av de invandrarpolitiska målen och pekade på att kommunerna har huvudansvaret. På den punkten vill jag bara säga att visst har kommunerna en av huvuduppgifterna, men det är också rätt mycket som åligger staten. Jag tror att det är viktigt att vi drar i gång arbetet nu, medan problemen fortfarande är hanterliga. Alexander Chrisopoulos pekade på problemen när det gäller invandrarungdomarna. Än så länge är de problemen en relativt liten företeelse i vårt samhälle, men en företeelse som kan växa mycket snabbt. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi kommer i gång med det här arbetet, att vi inte skall vänta med utvärderingen.
Herr talman! Maud Björnemalm ställde en fråga: Tror inte folkpartiet på möjligheterna att förkorta handläggningstiderna? Jag vill svara: Vi kan gärna tro — vi kan tro så det knakar, om det skulle hjälpa. Men bättre är att ställa rejält med resurser till förfogande, så att invandrarverket har en möjlighet att förenkla och effektivisera sin handläggning och förverkliga sin nya organisation. Det var regeringen inte i tillräckligt hög utsträckning beredd att medverka till. Nu, tack och lov, har vi lyckats få enighet om ytterligare 20 milj.kr. i anslag till invandrarverket. Jag hoppas därmed att vi inte bara kan tro utan också snart får veta. Jag vill ställa en fråga tillbaka till Maud Björnemalm. Den gäller vilken tid man förutsätter att en flykting eller asylsökande maximalt skall få vänta. Tidigare har fastslagits att det maximalt skall vara fyra månaders väntetid. Men nu plussar socialdemokraterna uppenbarligen på med 50 90, eftersom Maud Björnemalm nämnde att det skall ta maximalt sex månader innan den sökande får besked. Jag skulle gärna vilja få ett förtydligande på den här punkten. Av vilket skäl har socialdemokraterna nu lägre ambitioner än tidigare? Det finns mycket annat att kommentera, men jag vill koncentrera mig framför allt på flyktingkvoten. Varje år får nästan 100 000 flyktingar ett brutalt besked av FN:s flyktingkommissarie att man i och för sig har försökt Prot. 1988/89:107 men inte lyckats att placera dem i något land. För dem som har besökt 2 maj 1989 inhägnade iskalla flyktingbaracker eller trånga ohygieniska burar, där flyktingar bor år efter år under djupt förnedrande former, framstår det som uppenbart att Västeuropa djupt sviker sitt medmänskliga ansvar. När Sverige säger att det knappast är möjligt att bereda ytterligare 250 personer plats, tycker jag att det är ett förfärligt påstående. Tydligare än så kan den politiska oviljan knappast demonstreras. Att det knappast skulle vara möjligt att bereda ytterligare 250 människor plats, utöver dem som kommer i dag, är naturligtvis inte sant. Jag hoppas därför att vi kan få åtminstone ett uttalande här från kammaren i dag om att flyktingkvoten skall öka. Förhoppningsvis kan vi kanske också få ett konkret förslag under nästkommande år. Till slut vill jag instämma i det som Alexander Chrisopoulos sade, att det är beklagligt att vi inte har någon större invandrardebatt i dag. Det beror till stor del på att åtminstone folkpartiets olika invandrarpolitiska yrkanden har klippts ut och förts över till andra utskott. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte har någon möjlighet att ha en samlad invandrardebatt. Också i det fallet hoppas jag att det kan bli en bättring till nästa år.

Herr talman! Jag envisas med att försöka tala om invandrarpolitik. Jag anser att det är viktigt, även om jag ibland slås av tanken att jag talar i öknen. År 1980 var ca 80 90 av de utländska medborgarna här i Sverige i åldrarna 16—64 år förvärvsarbetande. Sedan dess har andelen förvärvsarbetande sjunkit till 74 20. Motsvarande andel för svenska medborgare var 1987 84 9Io. Vi nås nu av rapporter om ökad kriminalitet bland invandrarungdomar. Det kan självfallet vara en tillfällig företeelse, begränsad till vissa bostadsområden, storstäder eller så. Men samtidigt är det mycket oroväckande med tanke på att vi är medvetna om den situation som invandrarungdomarna befinner sig i. De har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, och de diskrimineras på arbetsmarknaden. De har bristfällig skolundervisning och bristfälliga kunskaper i svenska. De lämnar sina studier i gymnasieutbildningen i större utsträckning än vad svenska ungdomar gör, och arbetslösheten för invandrarungdomar i åldrarna 16 — 24 år är tre gånger så stor som den är för svenska ungdomar. Mycket tyder på att en hel generation av ungdomar håller på att slås ut från arbetslivet och samhället. Vpk har föreslagit en rad åtgärder för att förbättra situationen. Vi har föreslagit ett speciellt åtgärdsprogram för invandrarungdomar. Det kravet har vi upprepat i många år. Vi vill öka stödet till invandrarorganisationerna, som kan spela en mycket positiv roll inte minst när det gäller aktiviteter för ungdomar och kvinnor. Vi har krävt att stödet till invandrarorganisationerna skall öka med futtiga 8 miljoner. Utskottet anser att det absolut inte finns något som helst finansiellt utrymme för att anslå dessa pengar, för att alltså göra något aktivt i den situation som invandrarungdomarna och inte minst invandrarkvinnorna befinner sig i. Vpk har föreslagit en rad åtgärder för att stävja den ökande rasismen. Vi har föreslagit en lag, i enlighet med FN-konventionen, mot organiserad rasism, så att det blir möjligt för diskrimineringsombudsmannen att beivra 23 Alla våra förslag har avstyrkts. Nu vill jag fråga: Vad tänker ni göra i stället vad gäller invandrarnas situation, vad gäller invandrarungdomarnas situation och vad gäller åtgärder för att stävja rasismen?
Herr talman! Det sägs ibland att riksdagen är ganska maktlös. Jag håller inte med om det. När människor verkligen engagerar sig i frågor, som vi faktiskt gör när det gäller invandraroch flyktingfrågorna, har det nämligen visat sig att oppositionspartierna tillsammans har gett invandrarverket de anslag som verket ansåg sig behöva just för att klara en snabbare handläggning av ifrågavarande ärenden. Jag tycker att det är mycket positivt. Jag vill också tolka det som positivt att socialdemokraterna inte har kommit med någon reservation utan endast med ett särskilt yttrande, även om Maud Björnemalm i sitt anförande gjorde vissa förbehåll. Det viktiga är att vi får ett enhälligt beslut. Utskottsbehandlingen har också lett fram till att man från flera partiers sida när det gäller vissa motionskrav har kunnat dra tillbaka eventuella reservationer. I stället har man skrivit särskilda yttranden, som jag nyss påpekade. Det gäller t.ex. frågan om handläggningstiderna. Vi tror nu på att invandrarverket skall ha möjlighet att förkorta dem, och det är den absolut viktigaste frågan inom invandrarpolitiken för närvarande. En annan fråga är den om återvandring, och jag vet också att det pågår en översyn i en del viktiga frågor, t.ex. när det gäller meningsfull sysselsättning i förläggningarna. I det fallet har också folkpartiet och moderaterna kunnat ena sig om ett särskilt yttrande. Det finns en rad olika arbetsgrupper, och det pågår en översyn. Jag vill gärna ge ett erkännande för det arbete som utförs, eftersom detta är saker som vi allihop bör ställa oss bakom. När det gäller arbetsmöjligheterna delar jag Alexander Chrisopoulos uppfattning att det allra viktigaste kanske är att vi ser till att de människor som ändå kommit ut i kommunerna får arbete. Här ligger vi på efterkälken, men jag vet att det även inom detta område pågår olika aktiviteter och att pengar bl.a. har tillskjutits i kompletteringspropositionen för detta ändamål. Jag hoppas också att man skall komma fram till positiva resultat när det gäller den s.k. ekvivaleringen av utländska utbildningar. När det sedan gäller kommunerna hoppas jag att man i den översyn som pågår av det fria resursutnyttjandet och ersättningsfrågorna skall kunna gå oss moderater till mötes dels så att kommunerna får en möjlighet att utnyttja de här pengarna mycket fritt, dels så att staten är beredd att ge ersättning under kanske något längre tid. När det slutligen gäller de handikappade kan jag medge att man gör en hel del för dessa. Men det finns tyvärr vissa oklarheter, bl.a. i förläggningarna, om vem som svarar för vad. Detta är enkla saker, men det är nog så viktigt för dessa människor att detta blir åtgärdat.